Herr talman! När de första uppgifterna om den föreslagna abortlagen nådde mig fick jag den uppfattningen att det i förslaget till abortlag var inbyggt ett visst rättsskydd för fostret. När lagförslaget sedan kom visade det sig att denna förmodan var felaktig. I praktiken innebär förslaget fri abort före utgången av adertonde havandeskapsveckan, dvs. i närheten av den gräns då fostret kan vara livsdugligt utanför kvinnans kropp. Med mina utgångspunkter är det omöjligt att godta ett sådant förslag, och jag har därför i socialutskottet valt vägen att i praktiken yrka återremiss för en översyn och med begäran om nytt förslag i höst. Formellt har detta fått formen av ett avslagsyrkande. Bakom detta avslagsyrkande står fyra reservanter med två skilda motiveringar. Detta är inte en partifråga i vanlig bemärkelse. Inget partiprogram har såvitt jag vet något krav på fri abort. Partiledarna, utom vpk:s, har också hävdat att denna fråga helt får överlämnas åt den enskilde att avgöra. Statsministern och justitieministern har försäkrat att de har förståelse för dem som har en annan uppfattning. Det är självklart att jag också har respekt för dem som har kommit till en annan slutsats än jag själv. Ingen som ägnat denna fråga någon tankeverksamhet kan i dag stå upp och säga att det är en enkel och okomplicerad fråga. Herr talman! Att det finns en bred och djup opinion mot lagförslaget är alldeles tydligt. Denna opinion har ibland tagit sig former som vi ogillar, men ingen kan ta miste på det engagemang som finns bakom. För många väljare har det faktiskt också blivit en samvetsfråga som har satt deras partilojalitet på hårt prov. Enda trösten i sammanhanget är ju att frågan skär tvärsigenom alla traditionella partilinjer. Om man någon gång kan tala om att en fråga inte är partibunden så är det just denna. Om jag också, herr talman, i debattens inledning får uttala en önskan, så är det att denna debatt skall bli lugn och saklig och inte nå det bottenrekord som någon i går befarade. Jag tror att frågans karaktär gör att vi alla måste gå varligt fram inte minst med hänsyn till de människor som är direkt berörda genom att själva ha varit föremål för operation eller ingrepp. I dag gäller det närmare 30 000 kvinnor per år. Sverige och Skandinavien har i jämförelse med såväl katolskt dominerade som kommunistiskt styrda länder hittills haft en låg abortfrekvens. Anledningen till detta är bl.a., med en formulering som jag lånar av departementschefen och utskottet, att vi har en hög antikonceptionell standard i vårt land. Lagstiftningen gick också tidigt in för att bygga upp olika familjepolitiska åtgärder. Abortlagstiftningens karaktär och praktiska tillämpning har också till helt nyligen starkt understrukit aborten som en undantagsåtgärd, som får utföras endast om bestämda indikationer uppfylles. Under senare år har emellertid, som vi vet, en ny inställning och en ny tolkning av lagen brutit igenom med åtföljande starkt ökat antal aborter. Det är, herr talman, en intressant fråga om detta bara innebär en annan fördelning mellan illegala och legala aborter. 1950 års abortkommitté konstaterade att vi i Sverige enligt beräkningar då hade ca 10 000 illegala aborter, medan antalet legala var 4 585. År 1968, alltså 20 år efteråt, tog nästa abortkommitté — vars betänkande i mycket ligger till grund för vår debatt här i dag — upp denna fråga och konstaterade att de illegala aborterna hade minskat starkt till troligen mellan 3 000 och 4 000, kanske högst 6 000. Vid det tillfället var de legala aborterna ca 11 000. Under denna 20-årsperiod har vi alltså haft ett konstant årligt antal aborter på ca 16 000 medan det under de senaste fem till sex åren skett en ökning med ca 10 000 aborter. Alla tecken från andra länder tyder på att vi nu kommer att få en ytterligare ökning. En uppräkning till nuvarande Stockholmspraxis t.ex. innebär en ökning till uppemot 45 000 av det totala antalet aborter per år. Departementscheferna och utskottsmajoriteten poängterar särskilt att aborten måste betraktas som en nödfallsåtgärd. Det är självklart att jag delar den uppfattningen, men det är också anledningen till att jag vill begränsa det totala antalet aborter även genom lagstiftningen. Jag menar att en minimering av antalet aborter måste vara vår arbetshypotes och vårt mål. Den fria aborten fyller inte det kravet. En annan mening som fördes fram i abortkommittén var att abortingreppet eller, som det kallades, abortoperationen inte får bli en beställningsoperation. Jag har mycket svårt att förstå hur det skall kunna undvikas. Utskottet understryker tillsammans med andra nämligen att kvinnan, om hon begär abort, också skall få det utan annan undersökning än av om hon är frisk och kan genomgå ingreppet. I världsperspektiv torde aborten i dag vara det främsta medlet för födelsekontroll. I Sverige vill vi inte godta en sådan utveckling, och det är väl också självfallet att inte heller någon enskild hellre vill genomgå abort än använda preventiva åtgärder. Ändå visar undersökningar att mer än hälften av de abortsökande inte hade tillgripit preventiva åtgärder. I SIFO:s undersökning av 1967 uppgav nära en fjärdedel inom hela befolkningen att de vid senaste samlaget inte hade använt preventivmedel. Jag tror att det måste bli så, att ju lättare det är att få aborter, desto svårare blir det i längden att upprätthålla gränsen mot att aborten blir ett medel för födelsekontroll. Vi kan ha vilken mening vi vill om detta men jag tror att det är en utveckling som vi inte kan hejda. En av propositionens stora förtjänster är att den för fram de förebyggande åtgärderna. Jag menar att de borde ha kommit tidigare, men här har vi många skuld — inte minst jag själv. Nu kommer alltså förslaget just i samband med att vi genomför den nya lagstiftningen. Problemet med de förebyggande åtgärderna blir ju inte mindre av att väntetiderna för preventivmedelsrådgivning är mycket långa; departementschefen uppger att upp till ett år inte är ovanligt. Här är, vilket också utskottet poängterar, en omedelbar upprustning nödvändig. Förslag om detta borde rimligtvis ha kommit för tre fyra år sedan, då kurvan av aborter gick i höjden. Nu hinner inte upprustningen ske i så god tid som varit önskvärt. Bl a. saknas det också personal och utbildning. Men utskottet understryker — och jag vill gärna betona det själv — också att det är viktigt att en upprustning görs. Jag hälsar alltså förslagen om preventiva åtgärder med stor tillfredsställelse. Vad jag däremot saknar är förslag om åtgärder i mera positiv bemärkelse för att barnet verkligen skall vara välkommet, för det är ändå det viktigaste i sammanhanget. Det här är en social och ekonomisk fråga, det är en fråga om barnbidrag, om bostadsstöd, om uppbyggnad av föräldraförsäkringen, om bidragsförskott och, skulle jag vilja säga, om sex timmars arbetsdag för att vi skall få möjligheter att fungera i familjen. Mycket av det här är ju gjort, men vi borde se efter vad som ytterligare kan göras. Det är anledningen till att vi i reservationen 8 begär en utredning kring dessa frågor, speciellt koncentrerad kring dem som har varit med om ett ingrepp. Känner man orsakerna, kan man sedan också bygga ut åtgärderna. En av de stora diskussionsfrågorna har varit rådgivningen, Enligt utskottet skall det heta upplysning, och någon påverkan får inte ske. Man vet faktiskt inte om läkaren får ge ett gott råd strax före operationen, om kvinnan eventuellt skulle begära det. Jag har litet svårt att begripa den här känsligheten, Självfallet kan all sådan rådgivning bli subjektiv, men människa måste ibland få möta människa. Det måste få finnas något som heter omtanke, inte bara om fostret utan också om kvinnan. Jag menar att det är en individualistisk syn som har brutit igenom, och ungmoderaterna har också följdriktigt opponerat sig emot sitt partis agerande i abortfrågan. Det stämmer nämligen inte med den nya individualismen. En av orsakerna till att vi är många som vill ha en obligatorisk rådgivning är naturligtvis att det rådgivande samtalet också skall nå dem som bäst behöver det. Jag tänker på unga flickor kanske litet vilsna och osäkra inför sin situation. Kontakter kanske behöver tas med det väntade barnets far eller med flickans föräldrar — många är ju barn själva. Allt detta spelar vi nu bort i något slags frihetsiver. I grunden för utskottsmajoritetens och reservanternas olika linjer ligger olika värderingar. För min del vill jag inte överge den princip som 1938 års lagstiftning byggde på och som sedan gällt ända fram till nu, nämligen att fostret har ett egenvärde och därför skall ha samhällets rättsskydd. Samhällets uppgift måste vara att skydda liv. Har man tagit den ställningen så blir förslaget om fri abort en omöjlig lösning. Jag kan inte låta bli att erinra om den diskussion som fördes i samband med befolkningsfrågan på 1930 och 1940-talen och den då aktuella debatten om den sociala indikationen. Som alla vet var den debatten ganska lång och kanske ännu mer upphetsad än den debatt som nu pågår. Makarna Myrdal var på 1930-talet hårda i sin dom över det samhälle som då uppvisade så stora brister. De sade att den sociala indikationen är ”en fruktansvärd anklagelse mot vårt samhälle för hyckleri och bristfällig social organisation av produktionen och fördelningen”. Dessa åsikter, som sedan blev vägledande i debatten, ledde till att man ville skapa ett samhälle där folk kände trivsel, där folk kände att det går att sätta barn till världen utan att det medför vantrivsel, elände och fattigdom. Vi som sitter här och vi som deltar i denna debatt vet alla att samhället sedan dess har förändrats oerhört mycket till det bättre. Men det paradoxala i dag är att den sociala indikationen är den indikation som man använder mest. Hade då socialdemokratin på den tiden en för ljus syn? Var dess företrädare socialistiska utopister utan förankring i den hårda verkligheten? Själv vill jag hålla fast vid uppfattningen att vi kan organisera ett samhälle där barnen är välkomna, ett samhälle där omgivningen är varm och vänlig mot barnen och där fattigdom och misär inte lägger hinder i vägen för någon att bära fram det barn som har blivit till. Och jag tror att vi kan lyckas. En lagstiftning om fri abort upplevs av mig faktiskt som en kapitulation. Vi har i reservationen 1 motiverat vår syn, och jag skall inte upprepa argumentationen alltför mycket. Jag vill bara säga att den linje som reservanterna följer är svårare än den frihet eller det förbud som tillämpas på andra håll i världen och som innebär en lättare, logisk linje. Om man väljer propositionens och utskottsmajoritetens linje — att detta är en sak enbart för kvinnan och knappast för någon annan — så är naturligtvis frågan relativt enkel, även ur etisk synpunkt. Då blir argumentationen ganska rätlinjig. Men jag menar att man därmed inte har tagit tillräcklig hänsyn till den stora opinion som har andra värderingar. Utskottsmajoriteten har i det stycket valt sida. Jag beklagar det, eftersom vi ändå vant oss vid att ta hänsyn till varandras åsikter i etiskt kontroversiella frågor. Om nu utskottsmajoriteten mot mångas önskan vinner, så hoppas jag ändå att man i den praktiska tillämpningen skall finna möjligheter att ta hänsyn till de synpunkter som minoriteten inom utskottet företräder. Låt mig, herr talman, sammanfatta de synpunkter som vi reservanter vill ha beaktade i en ny abortlag. 1. Lagen måste vara så utformad att det klart markeras att abort är en nödfallsutväg och att en avvägning sker mellan två liv, varvid hänsyn måste tas till bl.a. komplicerade medicinska och socialmedicinska faktorer för kvinnans del. 2. Rimliga möjligheter måste beredas kvinnan-modern och om möjligt fadern att ta väl överlagd ställning till abort under insikt om de värderingsproblem situationen rymmer samt om de möjligheter samhället har att bistå på det personliga och sociala planet. Föräldrar/vårdnadshavare till underårig bör också om möjligt höras, och det är här som jag menar att en obligatorisk utredning måste till. Den kan i stort sett ske mycket enkelt: Varje ansökan görs hos kuratorn, sedan tas diskussionen upp med gynekologen och de tillsammans bör kunna fatta beslutet. 3. Eftersom ett abortbeslut innebär en avvägning mellan två liv bör, som jag sade, detta beslut ej fattas av modern ensam. Ett samhällsorgan bör vara delaktigt i varje beslut om abort. En sådan ordning kan tillsammans med obligatorisk utredning också ge bättre garantier mot påtryckning på kvinnan att mot sin önskan avbryta havandeskapet. Och jag kanske inte behöver säga att det är självklart att kvinnans mening måste tillmätas stor betydelse. 4. Ett straffsanktionerat förbud mot abort måste naturligtvis under sådana här omständigheter bibehållas. Emellertid bör man undanta kvinnan från det straffbara området — hon bör icke vara straffhotad. 5. Det bör ingå i lagen eller i tillämpningsföreskrifterna att sjukvårdspersonalen enligt särskilda författningsbestämmelser garanteras frihet att avstå från att medverka vid abort. Jag menar att den punkten är så viktig att den bör lyftas in antingen i lagen eller i särskilda bestämmelser. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 1 och 8 vid socialutskottets betänkande nr 21. Reservationerna I och 2 har samma kläm, innebärande avslag på lagförslagen och återremiss. Men de båda reservationerna har olika motivering, och vinner avslagsyrkandet får riksdagen alltså sedan ta ställning till vilken av motiveringarna som skall gälla. Jag kan till slut försäkra att många väljare som stöder våra partier skulle uppskatta en sådan här åtgärd med det hänsynstagande den innebär. Jag tror att det skulle gå ett sus av lättnad genom många led. Riksdagen har i kväll, efter en lång debatt, möjlighet att ta den ställningen, när vi skall votera.

Herr talman! Den föreliggande propositionen 1974:70 med förslag till abortlag m.m. behandlar en kontroversiell och svår fråga, där uppfattningarna går tvärsigenom alla partier som är representerade här i kammaren, möjligtvis med undantag för kommunisterna. Ytterst bottnar de olika åsikterna i olika etiska och moraliska värderingar, främst gällande frågan om fostrets rätt och egenvärde. Det skall villigt erkännas att propositionen i vissa avseenden innebär förbättringar i förhållande till abortkommitténs betänkande. Lagförslaget rymmer ett successivt ökande skydd för fostret genom obligatoriskt krav på särskild utredning efter tolfte havandeskapsveckans utgång och sätter framför allt en särskild gräns vid utgången av adertonde havandeskapsveckan, efter vilken tillståndet till abort får lämnas endast om synnerliga skäl föreligger. Dessutom inträder en högre grad av rättsskydd för fostret på ett tidigare stadium än enligt abortkommitténs betänkande genom införandet av begreppet ”livsduglighet” i 3 §, i betydelsen att fostret har möjlighet att överleva utanför modern. Detta innebär också i jämförelse med nu gällande lag en tidigare gräns för abortingreppet. De förebyggande åtgärderna är även av stor betydelse. Men trots dessa positiva sidor i det föreliggande lagförslaget har jag inte kunnat biträda propositionen. Jag har skrivit under motionen 1734 från centerhåll med herr Karlehagen som första namn, och jag har i socialutskottet sällat mig till reservanterna, närmast under reservationen 1.

Han har tydligen ansett det vara ogenomförbart att ändra den praxis som godkänts av de ansvariga myndigheternas tillämpningsförfarande, och följden har blivit att huvudmotiveringen för propositionens förslag är utvecklingen i praxis. Lagförslaget syftar inte heller längre än till att konfirmera denna utveckling. Det torde emellertid enligt min mening vara en ny linje i svensk lagstiftning att praxis skall bestämma lagstiftningen, och jag ställer mig skeptisk till detta. I och för sig är det lätt att förstå att ett lagförslag, som inriktar sig på att finna en praktisk lösning på ett samhällsproblem av etiskt kontroversiell karaktär, i första hand tar hänsyn till den sociala och psykologiska situation i vilken lagen skall tillämpas och undviker de etniska frågorna. Man måste dock ifrågasätta om detta tillvägagångssätt är möjligt i en angelägenhet, där det inte går att annat än skenbart bortse från att det föreligger en konflikt mellan två mänskliga liv, moderns och fostrets. När propositionsskrivarna valt vägen att konfirmera praxis och att motivera detta sitt ställningstagande med samma praxis, så inför de samtidigt i lagstiftningen en ny princip, nämligen den att kvinnan själv intill utgången av adertonde havandeskapsveckan skall avgöra om hon önskar avbryta havandeskapet. Kravet på obligatorisk särskild utredning mellan utgången av tolfte och adertonde havandeskapsveckan ändrar inte på denna huvudregel. Det betyder att skyddet för fostret t.o.m. adertonde havandeskapsveckans utgång helt överlämnats åt den enskilde. Dessutom innebär det att kvinnan ställs ensam med ett avgörande, som i propositionen betraktas som så allvarligt att den valda lösningen betecknas som en nödfallsåtgärd. Abortsituationen innebär alltid en konflikt mellan å ena sidan kvinnans intressen och å andra sidan respekten för det mänskliga liv som fostret representerar. Man måste slå fast att samhället här har ett bestämt ansvar. Samhället får inte smita undan det ansvaret och vältra över det på en ensam människa i en ömtålig och oskyddad situation, just då hon är som allra mest i behov av stöd och hjälp. Man måste betänka att kvinnan då fattar sitt beslut i en nödsituation, som hon sedan har att ta konsekvenserna av under hela livet. Samhället får i detta läge inte inskränka sig till att erbjuda kvinnan en teknisk lösning, som för samhället är relativt okomplicerad. Det är i stället samhällets skyldighet att hjälpa en kvinna som upplever en graviditet som ovälkommen att analysera den uppkomna situationen och ge den hjälp som kvinnan kan önska. Det förhållandet att en graviditet är ovälkommen kan ha sin grund i olika sociala problem, som motiverar särskilda stödåtgärder. En otillfredsställande bostadssituation, bristande möjligheter till barntillsyn, ekonomiska svårigheter osv. är faktorer som kan påverka kvinnans totala livssituation i negativ riktning och i väsentlig grad bidra till att hon upplever graviditeten som ovälkommen. Samhället måste i ökad utsträckning ge stöd och hjälp, både genom generella insatser och genom åtgärder som är särskilt avpassade för det enskilda fallet. Man måste ifrågasätta den principiella utgångspunkten för förslaget till abortlag. Det tar nämligen ingen hänsyn till deras värderingar, som hävdat uppgiften att skydda mänskligt liv alltifrån livsprocessens början eller från och med att ett havandeskap föreligger. Det innebär i stället ett ställningstagande från samhällets sida mot fostrets rätt intill en viss tidpunkt av graviditeten. Detta bygger på en värdering som jag inte kan dela. Jag vill understryka vad ärkebiskopen uttalat i sitt omfattande och väl underbyggda yttrande över abortutredningen, ett yttrande som övriga kristna trossamfund i vårt land ställt sig bakom. Han framhåller att bakgrunden till lagstiftningen måste vara att det är samhällets uppgift att, oberoende av skilda värderingar i övrigt, skydda livet. Till detta liv måste också fostret räknas, även om det intar en svagare ställning och avvägningar måste ske i bestämda situationer. Denna syn på fostret kan föras tillbaka på såväl en religiös som en profan humanistisk livssyn, enligt vilken människolivet har en unik kvalitet — en livssyn som många människor medvetet eller omedvetet känner sig förtrogna med. En värderingskonflikt av denna art kan inte lösas med att lagstiftningen tar ställning för den ena sidan i konflikten. Lagen måste i varje fall vara så utformad att den inte döljer de värderingsproblem ett ställningstagande till abort rymmer på alla stadier av graviditeten utan ger den enskilda möjlighet att klarlägga och ta ställning till dessa. Det föreliggande lagförslaget uppfyller genom sin principiella utgångspunkt och genom att utredning föreslås bli obligatorisk först efter utgången av tolfte havandeskapsveckan inte detta minimikrav. Samma skäl som departementschefen anför för en obligatorisk utredning efter tolfte havandeskapsveckan gäller också på det tidigare graviditetsstadiet. Endast genom att i detta avseende inte göra någon skillnad mellan olika tidpunkter av graviditeten torde det vara möjligt att upprätthålla den klara gräns mellan abort och födelsekontroll som också finns markerad i propositionen. Det har redan framhållits att det föreliggande förslaget till abortlag har skapat oro ute i landet, och en stark opinion vänder sig mot detsamma. Därom vittnar de många opinionsyttringar som vi under en längre tid dagligen fått mottaga. Den överväldigande delen av dessa yttringar har varit sakliga och väl underbyggda. Men det har också tyvärr funnits övertramp, som jag inte vill ha något att göra med. Det tjänar enligt min mening inte saken med dylika överdrifter i en fråga där det finns så många starka och bärande argument. Av de nu anförda skälen kan jag inte acceptera den principiella utgångspunkten för förslaget till abortlag. Jag har därför inte kunnat ansluta mig till socialutskottets hemställan i betänkandet nr 21 utan tillsammans med herr Svensson i Kungälv avgivit reservationen 1, vari yrkas på en ny utredning med en översyn av gällande lagstiftning och dess tillämpning. Vi har för denna utredning angivit vissa riktlinjer, utformade i fem punkter. Herr Svensson i Kungälv har nyss redogjort för dessa, och jag skall — för att undvika upprepning — endast hänvisa till vad han anfört. Herr talman! Jag yrkar sålunda avslag på Kungl. Maj:ts proposition nr 70 år 1974 i den del som gäller förslaget till abortlag och bifall till reservationen 1 av herr Svensson i Kungälv och mig. I reservationen 8 förekommer även mitt namn, och jag yrkar bifall också till denna reservation, vari begärs en kartläggning av de omständigheter som föranleder en kvinna att söka abort. En undersökning av uppgivna abortmotiv talar nämligen för att ett stort antal abortansökningar har sin grund i kvinnans sociala situation. Samhällets ansvar för att abort inte blir en form av preventivmetod är i detta avseende stort. Generellare former är självfallet av stor betydelse för den abortförebyggande verksamheten, men de kan behöva kompletteras med särskilda stödåtgärder, som direkt tar sikte på kvinnan i en abortsituation. Herr talman! Jag ber sålunda att få yrka bifall till reservationerna 1 och 8.

Herr talman! Abortlagstiftningen är i dag utformad som en undantagslagstiftning där utgångspunkten är att det tända livet skall skyddas. Från den principen finns en rad undantag, och dessa har i praktiken tänjts så långt att de allra flesta abortansökningarna i dag beviljas. De läkare som velat tillämpa lagen korrekt har återförts till ordningen av socialstyrelsens socialpsykiatriska nämnd. Det gör att förslaget till en ny abortlag har kunnat presenteras som en anpassning till praxis. Så går det när lagen kapitulerar, kommenterade tidningen Dagen förslaget i propositionen 70 till ny abortlag. Jag vågar dock tro att det finns en stor samstämmighet om att abortlagen måste reformeras, så att den gör slut på den nuvarande rättsosäkerheten. Jag vet också att för många är den här frågan den kanske viktigaste på många år. Just med hänsyn till frågans vikt finns det all anledning påtala att propositionen om ny abortlag förelades riksdagen med så kort varsel och vid så sen tidpunkt att utskottet har tvingats arbeta under hård tidspress. Propositionen fanns inte ens med i den reviderade propositionsförteckningen. Förslaget har vidare inte varit föremål för lagrådsbehandling. Justitieutskottets mening har inte heller inhämtats. Behovet av en ny lagstiftning innebär inte att frågan måste avgöras nu, i dag. De samstämmiga yrkandena i reservationerna 1 och 2, som jag redan nu ber att få yrka bifall till, utmynnar i avslag på förslaget till ny abortlag och anhållan om nytt förslag till hösten. När det gäller innehållet i en ny abortlag vågar jag tro att det finns betydande uppslutning kring uppfattningen att den också formellt skall ta stor hänsyn till kvinnan och hennes situation. Men det är inte så enkelt som ofta görs gällande, att detta bara skulle vara en fråga om att myndigförklara kvinnan. Det finns en påfallande benägenhet i hela den här debatten att undantränga tanken på fostret. Abortutredningen talade om kvinnans skyldighet att under straffhot underkasta sig fortplantningen. Att det är fostret — inte fortplantningen — som den nuvarande lagstiftningen slår vakt om förtegs där omsorgsfullt. Även i propositionen nr 70 möter man en syn på människoblivandet som för många måste te sig stötande. Departementschefen anför där, utan att ta avstånd från det direkt obiologiska betraktelsesättet, att det från allt fler håll med ständigt stigande eftertryck görs gällande att fostret främst bör betraktas som en del av kvinnans kropp, över vilken hon själv bör råda. Propositionen begagnar också termen ”livsdugligt” om ett foster först från den tidpunkt när det kan överleva utanför moderns kropp, detta trots att prognosen för de allra flesta foster redan på ett mycket tidigt stadium är utomordentligt god. Först vid adertonde havandeskapsveckan — alltså vid den tidpunkt då i varje fall omföderskor i ett par veckor har kunnat känna fostrets rörelser — kommer hänsynen till fostret över huvud taget med i bilden. Dessförinnan är aborten i princip fri. Herr talman! Fostret är också part i målet. Det måste därför med i bilden när man diskuterar utformningen av en ny abortlag. Redan vid den tidpunkt när modern börjar ana att hon är gravid har fostret ett hjärta som slår, en hjärna som skickar ut impulser och alla de yttre drag och inre organ som kännetecknar den vuxna människan. Vid tolv veckors ålder — den tidpunkt före vilken det inte ens skulle vara nödvändigt med en utredning — kan fostret sparka med benen, knyta handen, göra inoch utandningsrörelser, och det har redan urskiljbara drag av föräldrarna. Herr talman! Låt oss därför en gång för alla som en upplyst församling slå fast detta: fostret är inte kvinnans kropp, och inte heller mannens kropp. Det är en självständig varelse, givetvis helt beroende av sin omgivning — vilket för övrigt också det nyfödda barnet eller den svårt sjuke är. Sverige har som andra västerländska länder genom århundraden tillkämpat sig en syn på människovärdet som ursprungligen är hämtad från den kristna etiken. Om inte det människovärde som det är en av statsmakternas främsta uppgifter att slå vakt om skall undergrävas, måste det omfatta hela människan, från det begynnande livet i moderns sköte till det avtagande livet på ålderdomen. Det faktum att vi människor är beroende av varandra och har att ta ansvar för varandra — från livets början till dess slut — är inte förnedrande för någon part, men dess motsats skulle vara det.

Det hänsynstagandet har inte gjorts i propositionens lagförslag. Inte bara fostret, utan även hänsynen till mannen, har i stort sett lämnats därhän. Ända fram till adertonde veckan är det enligt propositionen kvinnan — och kvinnan ensam — som har att avgöra, om abort skall utföras eller inte. Bara i de utomordentligt få fall där en abort på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa får abort förvägras. Detta att kvinnan själv skulle träffa avgörandet har från en del håll betraktats som ett bevis för hennes frigörelse och självständighet, men det innebär i själva verket en kraftig avvikelse från målsättningen att kvinnan och mannen gemensamt har ett ansvar. I stället för att skjuta mannen i bakgrunden borde strävan vara att understryka hans delaktighet och medansvar. På kort sikt kan det naturligtvis te sig bekvämt och som den enklaste utvägen för samhället att göra aborten fri, att lämna över hela beslutsfattandet och hela ansvaret till kvinnan. En sådan lag skulle ge enhetliga regler, enhetlig tillämpning och i många fall kortare handläggningstider, det skall villigt erkännas. Men vad skulle en sådan fri abort leda till? Abort får inte vara ett preventivmedel, säger propositionen. Men abort har dess värre alltmer blivit något av ett förlängt preventivmedel. Vi har de senaste åren sett hur den allt liberalare praxis i abortfrågan och antalet aborter ömsesidigt saxat upp varandra. På bara några år har antalet aborter ökat från 4 000 till 26 000, en ökning som i år ser ut att fortsätta till omkring 30 000.

Propositionen framhåller att den praxis som utbildats i realiteten innebär att en kvinna som inte önskar fullfölja sin graviditet är tillförsäkrad abort. Trots den kraftiga ökningen av antalet aborter tror jag inte att rättsläget upplevs så, i varje fall inte utanför storstadsområdena. Det förhållandet att abortlagen i dag är utformad som en undantagslagstiftning har — vågar jag påstå — trots allt en återhållande verkan som inte bara tar sig uttryck i större tveksamhet att begära abort när graviditeten väl är ett faktum. Man brukar, herr talman, i andra sammanhang understryka att lagstiftningen skall vara vägledande och normbildande, att den skall utformas så att den skyddar den svage. Men införes nu fri abort blir det inte lika viktigt för kvinnan att skydda sig eller för mannen att skydda kvinnan mot en inte önskad graviditet. Vi människor är ju ofta stundens barn. Skulle något hända är det inte hela världen, kommer många att resonera, rätten till abort finns där ju. I alla länder där fri abort införts har man överraskats av den snabba ökningen av antalet aborter. Även departementschefen synes vara medveten om att en fri abort kan medföra en ökning av antalet aborter, särskilt i de delar av landet där frekvensen i dag är lägst. I Stockholm sker i dag 41 aborter på 100 levande födda barn, i Blekinge som ligger lägst färre än 12. Finland har en betydligt restriktivare abortlag än den som föreslås för vår del. Aborten där är fri för kvinnor under 17 år eller över 40 år och för de kvinnor som har fött fyra barn. Trots detta har antalet aborter där stigit till 40 på 100 födda barn — en utveckling som överförd till Sverige skulle innebära kanske bortåt 40 000 aborter. Danmark fick en ny abortlag i höstas. Den innebär fri abort de första tre veckorna. Antalet aborter under de tre första månaderna i år lär där ligga 70 procent högre än under de tre första månaderna förra året. Vad skulle då en ökning av antalet aborter innebära? Aborterna har ju i stor utsträckning kommit att gälla mycket unga kvinnor, som ännu inte har barn. Även om aborten utförs före tolfte veckan, innebär den risk för komplikationer vid kommande graviditeter och inte minst risk för nedsatt fruktsamhet. Vi vet också att var tionde kvinna bara får en enda graviditet. Ett införande av fri abort kan därför genom sina följdverkningar leda till att många unga kvinnor berövas möjligheten att en gång, när de så verkligen önskar, få ett eget barn. Ytterligare en fråga bör ställas: Hur går det med skyddet för kvinnan själv mot påtryckningar från en kanske oförstående omgivning om fri abort införs? Antas det här lagförslaget kan hon inte längre åberopa lagen som stöd. Enligt vad vi erfarit har socialstyrelsen under de sju första veckorna i år avslagit 145 ansökningar om abort. I 24 av dessa fall var avslagen föranledda av en vacklande inställning hos kvinnan, och 43 fall föll på grund av en eventuell påtryckning på kvinnan. Utskottet anför att det är uppenbart att läkaren måste övertyga sig om att kvinnans begäran om abort är allvarligt grundad. Men vad händer då om han skulle ana att den inte är det, om han skulle tro att hon är föremål för påtryckningar och han därför vägrar att utföra aborten? Enligt lagförslaget skall då frågan omedelbart underställas socialstyrelsens prövning. Endast om åtgärden på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa får abort vägras. Såvitt jag kan förstå innebär detta att man inte kan vägra abort om kvinnan är frisk, fastän man är fullt medveten om att en abort skulle kunna medföra psykiska men för henne. Resultatet av denna förment humana lagstiftning blir således att kvinnan står där ensam utan skydd mot påtryckningar, utan någon samhällsinstans som tar på sig ansvaret för beslutet. Påståendet att fri abort skulle öka kvinnans frioch rättigheter är falskt. Lagförslaget utlämnar kvinnan, gör henne mer värnlös, mindre hjälpt. Detta är dess värre verkligheten bakom den s.k. fria aborten. Herr talman! Både lagstiftningen och dess tillämpning i praxis bidrar till att forma människors värderingar. En fri abort ända fram till adertonde havandeskapsveckan skulle allvarligt inkräkta på respekten för livets helgd. Den skulle genom sina följdverkningar också bidra till att försvåra kvinnans situation, göra henne mer värnlös, mer utsatt, mindre hjälpt. Fri abort skulle inte bara vara ett steg tillbaka i utvecklingen när det gäller vår syn på livet och vår syn på lagen. Fri abort skulle, som jag upplever det, vara en kapitulation för problem och svårigheter, som vi alla vet finns. Propositionen bör därför avslås och nytt förslag utarbetas till i höst. I reservationen 2, som jag redan yrkat bifall till, hävdar vi att den nya lagen skall grundas på vissa principer. Dessa principer överensstämmer helt med de fem riktlinjer som förts fram i reservationen av herrar Svensson i Kungälv och Andreasson i Östra Ljungby. De överensstämmer också helt med den enda reservation som avgavs till abortkommitténs förslag, nämligen reservationen av fru Kristensson. De överensstämmer dessutom med det enhälliga utlåtande som avgivits av en enig kristenhet. Ingen äger fritt förfoga över livet. Lagen måste även i fortsättningen utgå från principen om fostrets egenvärde och utformas som en undantagslag, där abort i princip är förbjuden. Men denna princip måste också vägas mot en annan, nämligen den om humanitet och barmhärtighet mot en människa i nödsituation. I ett sådant läge är det lagstiftarens ofrånkomliga ansvar att göra en avvägning och försöka göra den på sådant sätt att den ena principen aldrig trädes för när mer än som är alldeles nödvändigt med hänsyn till den andra principen. Kvinnans uppfattning måste tillmätas stor betydelse. Men det kan inte vara rimligt att hon ensam skall behöva stå för beslutet under en tid, som för många är både fysiskt och psykiskt påfrestande även om graviditeten är önskad. Kvinnan måste därför i samråd med kurator och läkare ges tillfälle att grundligt diskutera igenom sina problem. Det är enda garantin för det mogna övervägande som propositionen talar om. Även mannen bör ges tillfälle att yttra sig och delta i samrådet, om inte särskilda skäl talar emot detta. Visar det sig att graviditeten skulle innebära fara för kvinnans liv eller hälsa, att barnet befaras komma att lida av svårartad sjukdom eller svårt lyte eller att det av annan anledning skulle vara oskäligt betungande för henne att graviditeten fortsätter, bör läkaren äga besluta om abort. Efter tolfte veckan måste bedömningen skärpas ytterligare, och efter sextonde veckan bör abort endast medges om fortsatt graviditet skulle innebära allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa. Jag vill starkt understryka vikten av att läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller andra skäl har svårt att utföra aborter, skall slippa delta i sådana. Enligt vår mening är denna fråga så viktig att sjukvårdspersonals rätt att vägra medverka vid abort bör författningsmässigt regleras. Herr talman! Jag skall inte gå in på de straffrättsliga aspekterna på en ny abortlagstiftning. Fru Kristensson kommer att ta upp dessa. Herr Åkerlind kommer att närmare utveckla reservationen 9 av herr Leuchovius och mig. Jag ber till sist att få yrka bifall till reservationerna 2 och 9.

Herr talman! När riksdagen i dag behandlar frågan om ny abortlag, kan man slå fast en sak, nämligen att frågan har engagerat många människor. Ett stort antal av det svenska folket har väntat på att få den nya lagen, det överväldigande antalet om man skall tro den opinionsundersökning som gjorts och som visar att 79 procent är för den nya lagen. Men den majoriteten har förhållit sig tyst under den debatt som pågått hittills. Den har inte agerat inför riksdagsbehandlingen. Motståndarna till lagförslaget har hört av sig desto mera. I uppvaktningar, telegram, telefonsamtal, bilder och dikter har man opponerat sig mot förslaget. Jag tänker inte citera de värsta utfallen mot oss, där det talas om mord och liknande. Jag vill bara återge några ord ur ett brev som jag fick från en frikyrkoförsamling i Jönköpingstrakten, i vilket det heter: ”Vi förväntar oss att Ni som en av de riksdagsmän som medlemmar i nämnda församling hitintills röstat på, besinnar Ert ansvar och röstar för avslag på nämnda lagförslag. Vi förväntar oss även att Ni meddelar detta till — — —. Det blir eljest en mycket brännande fråga huruvida röster från — — — medlemmar kan komma att avges för Eder i ett kommande val. Vi känner oss, i likhet med våra medkristna i Sverige, tyngda av svår samvetsnöd inför detta dråpslag mot livet självt i vårt av respekt för livet kända land. Vi kan inte annat än säga att ett ja till detta lagförslag är ett grymt svek mot de kristna väljare som stått bakom Er i Ert inval till riksdagen.” Herr talman! Jag beklagar att det skall behöva föras en diskussion efter de här linjerna. Vi i riksdagen är vana vid att ta ställning i sak, och vi kan inte låta oss påverkas av enskilda opinioner i en känslig fråga. Jag vill i det sammanhanget säga några ord till dem utanför riksdagen som uppvaktat oss på olika sätt och bl.a. sagt att Guds vrede skulle drabba dem som röstar för den nya lagen. Vi som står bakom utskottets förslag — och därmed regeringens — och de som röstar på detta förslag är inga förtappade varelser. Vi är människor med hjärta och hjärna, känsla och förnuft, vana att ta ansvar. Vi är helt på det klara med att abort inte är lösningen på frågan om familjeplanering, men vi inser att den nuvarande lagen är omöjlig att behålla. Vi kan inte se bort från den verklighet vi lever i. Det är främst från kyrkligt och frikyrkligt håll som motståndet rests mot den nya abortlagen. Därom är ingenting i sak att säga. För dem som kämpar mot förslaget av stark övertygelse har jag djup respekt, men för dem som kämpar mot förslaget av partitaktiska skäl har jag ingenting till övers. Tyvärr finns det de som vill utnyttja den här frågan just i partipolitiskt syfte, och det tycker jag verkligen är beklagligt. Frågan skär genom alla partilinjer. I en fråga med så djupt mänskliga aspekter borde man kunna avhålla sig från att driva partipropaganda. Men samtidigt som jag säger att jag har respekt för dem som av ärligt uppsåt inte tycker om lagförslaget och därför arbetar mot detta, så kräver jag i min tur respekt från det hållet för den inställning vi har som stöder lagförslaget. Det må kanske förlåtas oss som sysslat med den här frågan i utskottet att vi har litet svårt att förstå en del av opinionen mot förslaget. Det är nämligen inte någon större skillnad mellan den praxis som i dag gäller vid tillämpningen av 1938 års lag och det som kommer att ske när den nya lagen träder i kraft den 1 januari 1975. Det skulle ha varit mycket lättare att begripa motståndet, om man i praktiken hade tillämpat den lag som finns sedan 1938 men som av utvecklingens egen gång försatts ur spel och inte tillämpats under det senaste tiotalet år. För närvarande gäller en praxis att abort kan ske på s.k. tvåläkarintyg eller när socialstyrelsen lämnar sitt tillstånd. Genom det förfarande som tillämpas har antalet legitima aborter ökat under de senaste åren, men man skall samtidigt vara på det klara med att antalet illegala aborter starkt har gått ned. År 1949 räknade man med att antalet illegala aborter var 10 000. Nu är siffran otroligt låg i jämförelse med detta antal. I fjol förekom i vårt land 26000 aborter, därav 22000 på tvåläkarintyg och 4 000 på beslut av socialstyrelsen. Dessa siffror kanske säger något om situationen. De innebär med andra ord att den liberalisering som nu sker med abortlagen i själva verket inte kommer att få de farliga följder som motståndarna till lagen åberopar. Vi behöver inte befara någon större ökning av antalet aborter i Sverige genom den lagändringen. Särskilt — och det vill jag betona — som denna kompletteras med en ökad satsning på den sociala sidan, på upplysningskampanjer och breddad information. Som ordförande i socialutskottet är jag självfallet glad över att vi i utskottet har nått en stor majoritet i denna fråga. 11 av utskottets 15 ledamöter står bakom förslaget till ny abortlag. Medveten om att denna fråga mindre än någon annan lämpar sig för partipolitiska spekulationer har utskottsmajoriteten handlat. Vi har sökt lösa frågan med mjukt handlag och genom att tillmötesgå önskemål om nyansering i skrivningarna. Jag vågar påstå att det betänkande som utskottet presenterar är väl genomarbetat och genomtänkt. Det är en lag som jag tryggt kan rekommendera kammaren att antaga. Man skall ju ha klart för sig att lagen endast innebär riktlinjer och regler för hur människorna kan handla. Sedan tillkommer det var och en att efter sitt ansvar och samvete använda sig av de möjligheter som lagen erbjuder. De mänskliga handlingarna kan inte regleras i lag. Dem måste var och en stå för själv. Utskottet konstaterar i betänkandet att abortfrågan är ett etisktsocialt spörsmål som inte kan bedömas isolerat från den större frågan om familjeplanering. Samhällets insatser måste i första hand inriktas på att kraftigt öka de förebyggande och preventiva insatserna. En fortsatt reformering inom familjeoch socialpolitiken är nödvändig så att abort inte skall framstå som det enda alternativet på grund av sociala och ekonomiska skäl. Samhällets insatser på det socialpolitiska fältet måste alltså byggas ut ytterligare. Utskottet understryker att den lag vi nu har i fråga om abort är förlegad. Den är dessutom i sin nuvarande tillämpning förenad med vissa praktiska olägenheter. Det föreligger således skillnad på vilken praxis som tillämpas i olika delar av landet såväl i fråga om tolkningen av abortindikationerna som när det gäller villigheten att utfärda tvåläkarintyg. Det kan inte vara riktigt att möjligheten att få abort beror på var man råkar vara bosatt i landet. Dessutom tillkommer under de nuvarande förhållandena att utredningen före aborten blir så utdragen att den medför sen abort. Och det är viktigt, inte minst med anledning av den diskussion som förs om fostrets rätt, att om abort skall företagas så bör den ske så tidigt som möjligt. Utskottet understryker att abort måste vara en nödfallsutväg och under inga förhållanden får betraktas som en preventivmetod. Socialstyrelsen har för övrigt framhållit att abortingrepp — även de skonsammaste — till sin natur är sådana att kvinnor knappast kan förväntas att medvetet föredra abort framför att använda preventivmedel. Utskottet finner för sin del att utgångspunkten för en ny lagstiftning bör vara kvinnans principiella bestämmanderätt. Anser hon efter moget övervägande att abort är den lämpligaste lösningen av de problem som en oönskad graviditet medför så skall hon få abort. Detta ställningstagande skall naturligtvis inte tolkas bokstavligen på det sättet att kvinnan alltid skall ha ovillkorlig rätt till abort när hon begär det. Som departementschefen framhållit i propositionen måste man i abortsammanhang ta hänsyn till att varje abortingrepp är förenat med vissa mer eller mindre allvarliga risker för kvinnan och till att fostret under graviditeten successivt utvecklas till en livsduglig varelse vars rätt till liv måste respekteras. Det är alltså inte så att utskottet inte tagit tillbörlig hänsyn till fostrets rätt. Det är därför vi förordar att aborter skall ske så tidigt som möjligt. Med anledning av de påståenden som framförts att vi skulle ha svikit fostret, vilket är felaktigt, så vill jag betona att den nuvarande ordning som tillämpas, med ibland långt utdragna utredningar, i själva verket utgör ett större hot mot fostret än den nya lagen kommer att göra. Nu blir det ibland sena aborter, och de är till större skada för kvinnan, samtidigt som man avlivar en livsduglig varelse. Risken för kvinnan är fyra gånger så stor vid sen abort som vid tidig abort. Den nya abortlagen är med andra ord humanare än den gamla, såsom den tillämpas i praktiken. Det bör vara något att fundera över för motståndarna till lagförslaget. Den nya lagen föreslår att aborter t.o.m. tolfte veckan skall i princip få avgöras av kvinnan själv medan aborter mellan tolfte och adertonde veckan skall kräva en kuratorsutredning. Efter adertonde veckan skall abort endast få företagas i undantagsfall och då efter prövning av socialstyrelsen. Endast om synnerliga skäl föreligger och om det kan antagas att fostret inte är livsdugligt, skall en sådan abort få ske. För närvarande gäller att abort inte får företagas efter tjugonde veckan och vid synnerliga skäl intill utgången av tjugofjärde veckan. Utskottet är för sin del inte berett att sätta gränsen för abort till tolv veckor. Det finns anledning anta att en del kvinnor är fundersamma om de skall göra abort eller inte, och då kan en snäv gräns satt vid tolv veckor innebära att en del aborter blir gjorda, som kvinnorna vid närmare eftertanke skulle vilja ha ogjorda. Det är därför vi inte kunnat gå med på tolvveckorsgränsen. Det ligger i sakens natur att fostret får ett större rättsskydd ju längre fram den aktuella gränsen för abort sätts. Vid en avvägning mellan olika möjligheter till tidsgräns har utskottet liksom departementschefen följt Läkarförbundets, Läkaresällskapets och socialstyrelsens remissvar. Utskottet instämmer i propositionens förslag att obligatorisk kuratorsutredning inte skall förekomma före utgången av tolfte havandeskapsveckan. Däremot är utskottet för att en kuratorsutredning skall ske för aborter begärda mellan tolfte och adertonde veckorna. Utskottet delar den uppfattning som framkommit från bl.a. socialstyrelsen och Svenska kuratorsföreningen att någon obligatorisk rådgivning inte skall förekomma i abortärenden. På det straffrättsliga området föreslås en del förändringar i lagen. Man tar bort det straffhot som förelegat mot kvinnan i den nuvarande lagen. De förändringar som skett i samhället har medfört att de värderingar som ligger till grund för lagen om fosterfördrivning blivit föråldrade. Aborterna ger i dag åtskilligt arbete åt sjukvården i landet. Någon ändring av detta förhållande kommer enligt vår bedömning inte att ske genom den nya lagens tillkomst. Sjukvårdshuvudmännen kommer liksom tidigare att svara för att resurser ställs till förfogande vid sjukhusen och vid öppenvårdscentralerna för aborter. När det gäller sjukvårdspersonalens medverkan vid abort förutsätter utskottet att läkare och annan sjukvårdspersonal som av etiska eller religiösa skäl inte vill medverka skall slippa detta. Å andra sidan förutsätter utskottet att personal med betänkligheter mot att medverka vid aborter inte skall undandra sig sådant arbete, om ingreppen är nödvändiga för att rädda kvinnans liv eller hälsa. Övriga sakfrågor i utskottsbetänkandet kommer utskottsledamoten fru Skantz senare att beröra. Så några ord om de reservationer som lämnats och de inlägg som gjorts av företrädare för dem som är emot lagen. I reservationen av herrar Evert Svensson och Egon Andreasson medger man att lagsförslaget ger ett successivt ökande skydd för fostret genom de gränsdragningar som sker vid tolfte respektive adertonde veckan. Man får också i jämförelse med den nuvarande lagen en tidigare gräns för abortingreppet. Det konstaterandet visar att reservanterna här har samma syn som utskottet. De båda reservanterna understryker att den nya lagen syftar till att legalisera tillämpningen av den gamla. Det är riktigt, och det är bra att detta påpekande görs. Det är också bra att reservanterna konstaterar att man måste sträva efter att minska antalet illegala aborter. De slår fast att en drastisk minskning av möjligheterna till legal abort skulle få den motsatta konsekvensen. I övrigt erinrar reservanterna om att det många gånger döljer sig svåra förhållanden bakom aborterna. Det är riktigt. Det finns ofta en kall verklighet som innebär att abort tvingas fram av sociala och ekonomiska omständigheter. I själva verket innebär detta yttrande av reservanterna en klar anslutning till det ställningstagande som utskottsmajoriteten har gjort. Frågan om att kvinnan ensam skall stå för beslutet kritiseras av de båda reservanterna. ”Det är inte rimligt att enskilda människor ensamma skall bära detta ansvar”, säger de och hävdar att kurator och läkare tillsammans med kvinnan skall fatta beslutet. Detta är enligt min uppfattning inte rimligt i ett modernt samhälle. Kvinnan behöver ingen förmyndare. Hon kan behöva råd och hjälp, men det måste vara hon själv som fattar beslutet. Reservanterna föreslår också att socialstyrelsen skall fatta beslutet, om oenighet skulle uppstå mellan kuratorn, läkaren och kvinnan. Detta skulle medföra att man förlängde tiden för abort, och det innebär följaktligen ett sämre skydd för fostret. Jag har svårt att inse att detta skulle vara en bättre väg än den utskottet förordar. Vidare vill reservanterna ha inskrivet i lagen att sjukvårdspersonal inte skall kunna tvingas delta i aborter. Det är i sak ingen större skillnad mellan utskottets syn på denna fråga och reservanternas; det är bara det att vi är helt övertygade om att det problemet kommer att lösas av sjukvårdshuvudmännen. I mångt och mycket är det ju en fråga om organisation. Så några ord om de inlägg som har gjorts av herrar Svensson i Kungälv och Andreasson i Östra Ljungby. Partilojaliteten har satts på prov, säger herr Evert Svensson. Jag har väldigt svårt att föreställa mig det, när man i den här frågan får rösta precis som man vill utan att ta några som helst hänsyn till partierna. Sedan säger herr Svensson att han inte vill överge 1938 års princip, och då måste jag ställa frågan: Hur vill herr Evert Svensson i själva verket ha det? Vill han gå tillbaka till den lag som stiftades 1938 och ändra på den praxis som tillämpas? Det är huvudfrågan i detta avseende, såvitt jag förstår. Och om så är fallet, hur tror herr Evert Svensson att man skulle klara detta utan att få en våg av illegala aborter? Fri abort är en kapitulation, säger herr Evert Svensson. Det beror naturligtvis på hur man ser det, men om jag skall döma av den praxis som tillämpas i dag och den som förordas i den nya lagstiftningen, föredrar jag obetingat att ge kvinnorna rätt att själva bestämma. Herr Svensson beklagar också att utskottet valt sida. Jag ställer en motfråga: Menar herr Evert Svensson att minoriteten i utskottet skulle ha fått fatta beslutet och den stora majoriteten inte alls fått vara med? Det är ett orimligt påstående att vi inte skulle ha tagit tillbörlig hänsyn till vad minoriteten vill, men det är lika orimligt att begära att minoriteten skall bestämma i frågan. Om riksdagen skulle ta ställning emot utskottets förslag, då är saken klar — men då är det majoriteten som fattar det beslutet och ingalunda minoriteten. Herr Andreasson i Östra Ljungby säger att det är fel att praxis skall upphöjas till lag. Men hur vill herr Andreasson då lösa problemet? Jag ställer samma fråga till honom som till herr Evert Svensson: Vill han gå tillbaka till 1938 års lag? Det är det som egentligen måste vara alternativet, såvitt jag förstår, enligt det resonemang som herr Andreasson för. Hur tror herrarna då att vi skulle kunna undgå en våldsam ökning av antalet illegala aborter? I den moderata reservationen blåser man i stridstrumpeten redan på de första raderna. Där säger man: ”Den allmänna debatten sedan propositionen framlades liksom de många ändringsförslag — — — som framförts i motionerna visar klart att en abortlagstiftning i enlighet med proposi tionens förslag inte skulle överensstämma med något allmänt etablerat rättsmedvetande.” Ja, det låter ganska karskt, men vem är det som uttolkar detta rättsmedvetande? Är det fru Troedsson och moderata samlingspartiet? I så fall har jag svårt att hysa någon större respekt för det rättsmedvetande som står bakom deras uppfattning i den här frågan. Inte heller de många motionerna om ändringar i lagen är uttryck för något speciellt rättsmedvetande. Det är bara värderingar som gjorts från olika utgångspunkter. För övrigt är en stor del av motionerna inte kopplade till själva abortlagen utan till de förebyggande åtgärder som skall ordnas då den nya abortlagen träder i kraft. Sedan yrkar reservanterna från moderat håll att förslaget till ny abortlag skall avföras från dagordningen och att en ny lag skall kunna föreslås redan till höstriksdagen. Jag vill erinra om att abortutredningen tillsattes 1965, att den hade god tid på sig att arbeta, att man överarbetat förslaget i departementet och tagit god tid på sig där, undersökt sjukvårdsresurserna och mycket annat. Det kan inte sägas att frågan inte är tillräckligt utredd, utan här har man sannerligen haft god tid på sig att göra de utredningar som varit erforderliga. Det påstås vidare att den uppfattningen att varje människa skall få bestämma över sin egen kropp är oförenlig med både kristen etik och västerländska rättstraditioner. Återigen överord. Det finns många människor med kristna värderingar som stöder det nya förslaget till abortlag, och jag tror att reservanterna gjorde klokt i att inte blanda in talet om västerländska rättstraditioner i den svenska abortdebatten. Tyvärr är de västerländska rättstraditionerna ganska illa åtgångna i många avseenden. Beträffande den kristna inställningen till abortlagen vill jag erinra om ett uttalande som biskop Ingemar Ström gjorde den 23 maj i år i Aftonbladet. Han säger bl.a.: Det finns ingen kyrklig enighet i abortfrågan. Den officiella enigheten har manipulerats fram på konstlad väg i sitt fördömande av aborter. Man anser att enighet gör det bästa intrycket. Men i verkligheten är det ju tvärtom. Vad är det för bra med likriktning och förkvävande av debatten?” Vidare säger han att han tycker att förslaget till ny abortlagstiftning ”är ännu bättre än abortutredningens förslag för några år sedan. I propositionen har man ju skärpt restriktiviteten för sena aborter medan tidiga aborter beviljas. Det är bra.” Fru Troedsson sade i sitt anförande att utskottet har arbetat under hård tidspress, att frågan inte varit föremål för någon lagrådsremiss och att man inte inväntat justitieutskottets yttrande över propositionen och motionerna. Till svar på det vill jag ge ett tidsschema över hur det gått till med den här frågan från det att proposition framlades i riksdagen. Propositionen framlades redan den 20 mars. Det var förlängd motionstid fram till den 5 april. Därefter hade riksdagen påskferie. Utskottet företog en preliminär behandling av ärendet den 23 april. Förslag till skrivning i huvuddelen utdelades till ledamöterna den 14 maj. Förslag till skrivning i den sociala delen utdelades den 16 maj. Fortsatt behandling beträffande avsnittet som utdelades den 14 maj, dvs. huvuddelen, förekom den 16 maj. Ledamöterna hade två dagar på sig att läsa detta avsnitt, och jag tror att man kan läsa 36 stencilerade sidor på två dagar. Avsnittet som utdelades den 16 maj, omfattande 18 sidor, behandlades i utskottet den 17 maj. Så var det alltså med den tidspress man haft. Jag vill inte påstå annat än att utskottets sekretariat har haft ett väldigt arbete med att åstadkomma det här betänkandet. Det är en komplicerad fråga, men sekretariatet har skött arbetet på ett alldeles utomordentligt sätt. Dessutom kan man naturligtvis säga till fru Troedsson, eftersom hon inte tar ansvar för det förslag som föreligger i dag utan reserverar sig mot det, att det torde vara svårt att hävda att hon har haft det särskilt besvärligt i denna fråga. Här har talats om att man inte skickat över ärendet till lagrådet. Ja, vad är det som säger att en social lagstiftning skall gå till lagrådet? Den här frågan har ju utretts med jurister som experter och sekreterare. Den har behandlats i justitiedepartementet, där man har mycket god tillgång till juridisk expertis. Den har behandlats i utskottet, där två jurister varit närvarande och skött skrivningarna. Jag har svårt att förstå att man kan säga att frågan inte skulle vara tillräckligt utredd från juridisk synpunkt sett. Man har också anmärkt på att vi inte remitterat ärendet till justitieutskottet. Ja, praxis i riksdagen är ju att ett utskott får ifrågavarande proposition, och sedan kan det utskottet klara saken. Jag har svårt att tänka mig att man nödvändigtvis skall behöva höra justitieutskottet när det gäller ett förslag där frågan om förbud mot abort avkriminaliseras. Därför tycker jag att fru Troedssons anförande var svagt underbyggt i den delen. Så bara ett par ord om ett par andra ting som fru Troedsson tog upp. Fru Troedsson sade upprepade gånger ”trots det och trots det”. Ja, fru Troedsson, trots att vi nu har en lag som tillämpas enligt viss praxis utfördes i fjol 26 000 aborter. Fru Troedsson trodde att det i år skulle bli 30 000 aborter. Men, fru Troedsson, det är med den gamla lagen som den praktiskt utformats. Då menar jag att man inte behöver befara att det blir nämnvärt fler aborter om vi genomför den frisläppning av aborterna som föreslås i det betänkande vi nu behandlar. Fostrets rättsskydd har diskuterats mycket, och reservanterna anser att det måste vägas mot andra legitima intressen. Ja, det är också vad utskottet menar — det är fråga om avvägningar och ingenting annat. Där vill jag även citera biskop Ström. Han säger: ”DET HELA gäller ju frågan: vad är liv och vad är icke liv. Och så drar man en enda gräns, vid befruktningsögonblicket. Men i praktiken är det ju inte så. Inte går jag och anmäler en släkting som använder kopparspiral för mord. Ann-Marie Thunberg, en av dem som drivit fram den kyrkliga enigheten i abortfrågan, säger att man inte kan kalla kopparspiralen för ett mordinstrument eftersom man inte vet om det ägg som stöts ut är befruktat eller inte. Det är ungefär lika logiskt som att säga att en bombflygare inte har något ansvar så länge han inte vet om bomberna träffat eller ej. Det finns ingen konsekvens i denna diskussion.” Detta säger alltså biskop Ström, och jag instämmer i den bedömning som han gör. Herr talman! Det finns förvisso mycket mer att säga i den här frågan. Men jag skall bara till slut citera en artikel som var införd i Dagens Nyheter den 19 maj, skriven av redaktör Ruth Link. Det heter där: ”1) Abort är världens i särklass vanligaste barnbegränsningsmetod, och sannolikt slutar en av tre graviditeter med abort — — —. 3) Valet står inte mellan abort eller inte abort, utan mellan legal abort och illegal abort. Såväl svenska som utländska studier har visat att det totala antalet aborter i ett land är något så när konstant, men att de illegala minskar när de legala ökar. 4) Eftersom världens, särskilt u-ländernas, befolkning ökar explosionsartat kommer antalet aborter också att öka explosionsartat. Detta är verkligheten.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

Herr talman! Jag skall, värderade ordförande i socialutskottet och värderade partikamrater som instämde, bara bemöta utskottets ordförande på en punkt. Vi har givetvis här att göra med en avvägning mellan legala och illegala aborter. Det påpekade jag också i mitt förra inlägg. Men allt tyder på att den linje som man i propositionen slår in på kommer att öka det totala antalet aborter. I inledningen till mitt förra anförande tog jag upp de jämförelser som kan göras mellan olika praxis och olika tillämpning av skilda lagstiftningar i olika länder ute i världen. Den ena linjen är frihet, den andra är förbud. Båda linjerna går mot ett mycket stort antal aborter. Förbudet, som framför allt finns i de katolskt dominerade länderna, är kombinerat med förbud mot preventivmedel och upplysning. I de länderna trycker man så att säga ner hela denna fråga och sopar den under mattan. Jag vill påstå att lagstiftarna där egentligen bara löser sina egna moraliska problem. I de länderna får man ett mycket stort antal aborter. När å andra sidan friheten lagfästes får man också ett mycket stort antal aborter. Jag anser för min del att vi bör sträva mot en minimering av det totala antalet aborter, och då menar jag att den linje som Sverige hittills har gått fram på har varit den riktiga. Jag vill fortsätta efter den linjen. Detta betyder självfallet inte att jag vill gå tillbaka till de allmänna värderingar som fanns när 1938 års lag infördes, utan jag syftar på den grundprincip som då fanns, nämligen principen om fostrets egenvärde och rättsskydd. Jag tror att vi måste ta på oss den mycket svåra uppgiften att balansera mellan de två ytterlighetslinjerna. Det är en mycket svår sak, men om vi skall nå önskat resultat, alltså en minimering av det totala antalet aborter, så måste vi försöka gå den vägen!

Herr talman! När vi nu har avverkat den första talaromgången är jag glad att kunna konstatera att debatten i denna stora och svåra fråga har hållits på en hög och saklig nivå. Men socialutskottets värderade ordförande använde ett uttryck som jag inte riktigt begrep. Han sade någonting om att denna sak utnyttjas i partipolitiskt syfte. Jag vet inte om det uttalandet riktades till oss reservanter i utskottet. Jag vill i varje fall för egen del helt tillbakavisa det, om det skulle gälla mig. Jag har inte fattat ståndpunkt med hänsyn till några partipolitiska skäl. Jag är medlem av svenska kyrkan, och jag har fattat ståndpunkt utifrån min grundinställning om livets helgd. Socialutskottets ordförande undrade hur vi egentligen ville ha det. Herr Svensson i Kungälv har redan svarat på det, och jag vill instämma med honom. Jag kan ytterligare peka på de fem punkter som vi i reservationen 1 angivit som grund för den utredning vi föreslagit. Vi säger i punkten 3: ”Eftersom ett abortbeslut innebär en avvägning mellan två liv bör detta ej fattas av modern ensam. Ett samhällsorgan bör vara delaktigt i varje beslut om abort. En sådan ordning kan tillsammans med obligatorisk utredning också ge bättre garantier mot påtryckning på kvinnan att mot sin önskan avbryta havandeskapet.” Vi är alla överens om att en abort skall vara en nödfallsåtgärd.

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna säger att vi moderater i vår reservation blåser i stridstrumpeten. Det kan i så fall möjligen bero på att vi menar att den respekt för livet som mödosamt har förvärvats under sekler är värd att slåss för, kanske det som mest av allt är värt att slåss för. Herr Karlsson i Huskvarna säger vidare att vi menar att frågan inte är tillräckligt utredd. Jo, vi anser att frågan är tillräckligt utredd, att man har material som skulle kunna ligga till grund för en ny lagstiftning. Men vad vi reagerar mot är den avvägning som gjorts i förslaget till ny abortlag. Man har löst problemet genom att helt enkelt inte låtsas om fostret. Man gör inte den avvägning som är önskvärd mellan principen om livets helgd och kvinnans och mannens situation. Det är utan tvivel svårt att göra en sådan avvägning — det understryker jag gärna. Men det är lagstiftarens ofrånkomliga ansvar att göra en sådan avvägning, och att göra den på sådant sätt att den ena principen — den om livets helgd — inte träds för när mer än vad som är nödvändigt av hänsyn till kvinnan som har råkat i en nödsituation. Abort är en nödlösning, sägs det i propositionen. Har man den uppfattningen borde det ha tagit sig uttryck i ett ställningstagande för att abortlagen alltfort skulle vara en undantagslagstiftning. Man talar också om moget övervägande. Men vi har i lagförslaget inga som helst garantier för att abortbeslutet verkligen fattas efter moget övervägande eller utan påtryckning. Herr Karlsson i Huskvarna talar om rättstraditioner. Vår uppfattning om rättstraditionerna skulle inte vara så mycket värd. Men rättstraditioner som går ut på att skydda den svage, rättstraditioner som går ut på att vara normbildande kommer vi i vårt parti i alla tider att fortsätta att slåss för. Så även i den här frågan.

Herr talman! Jag har egentligen inte så mycket att säga till herr Svensson i Kungälv. Han hade inte några direkt vägande invändningar mot vad jag anförde tidigare, och följaktligen kan jag hoppa över det han sade. Jag vill bara framhålla att jag håller med om att det är svårt att balansera det här problemet, som är komplicerat och som man ingalunda löser med slagord. Jag tror, och det är min absoluta uppfattning, att det lagförslag som nu föreligger är väl underbyggt och att det är svårt att åstadkomma någonting bättre. Herr Andreasson i Östra Ljungby frågade vad jag menade med partipolitiska spekulationer. Herr Andreasson behöver inte ta åt sig det minsta av det uttalandet. Jag kan klart uttrycka vad jag menar: Det finns ett parti i Sveriges riksdag som lämnat en partimotion i denna fråga; det partiet har enligt min mening drivit den här frågan med viss spekulation. Det var vad jag avsåg, herr Andreasson. Fru Troedsson talade om att man skall ha respekt för livet. Jag vågar säga, fru Troedsson, att den del av utskottet som står bakom utskottsmajoritetens betänkande har precis lika stor respekt för livet som någonsin fru Troedsson har. Här är det fråga om värderingar när det gäller vad som är möjligt att genomföra. Värderingar kan vara fotade på olika uppfattningar, det vet vi. Den meningsskillnad som föreligger innebär inte att de, som står för reservationen och säger att de vill ha ett nytt lagförslag i höst, skulle ha bättre avvägda värderingar och större hänsyn till livet än vi har. Fru Troedsson säger själv att det är fråga om ytterst svåra avvägningar, och jag håller helt med om det. Det är därför man har tagit så lång tid på sig sedan abortutredningen blev färdig för att få ett lagförslag som motsvarar vad majoriteten av Sveriges folk tänker. Jag åberopar åter vad jag tidigare sade: Enligt den undersökning som gjordes i februari i år står 79 procent — jag kan naturligtvis inte svara för att dessa siffror är exakta; jag hänvisar bara till vad opinionsorganet har redovisat — bakom detta förslag till ny abortlag. Jag tror att de som har den uppfattningen också har tillbörlig respekt för livet.

Herr talman! Jag kan helt instämma med herr Karlsson i Huskvarna när han säger att detta är komplicerade problem, som man inte löser med slagord. Men om man säger att abort måste vara en nödfallsåtgärd, bör då inte lagen ge uttryck för detta? Om man säger att abort bara skall få ske efter övervägande, bör man då inte skaffa sig garantier för att så blir fallet? Om man säger att abort inte får vara preventivmedel, bör inte då också lagen ha en normbildande verkan i det avseendet?
Herr talman! Utskottsmajoriteten understryker att abort är en nödfallsåtgärd. Jag anser att man skall försöka komma till rätta med problemet genom en intensiv upplysning i de här frågorna, genom informationskampanjer osv. Därigenom tror jag att man kan, på frivillig väg, nå därhän att abort inte skall behöva företas. Det är dock någonting som måste ske på sikt — de problemen kan man inte lösa med en gång. Men det är nödvändigt att sätta in åtgärder i detta avseende, och det har socialministern också föreslagit. Jag tror att vi från de utgångspunkterna har möjlighet att nå ett bättre tillstånd i fortsättningen än vi har nu.

Herr talman! Att abortfrågan rymmer många olika aspekter torde ha framgått av den hittills förda debatten. Jag är övertygad om att vilken uppfattning man än företräder i denna känsliga fråga, så ställs man ändå inför en konfliktsituation. Det är en fråga om att förena respekten för liv med en humanitär syn på människan och den situation varunder hon lever i dag, och med viljan att hjälpa. Denna etiska konflikt upplevs av många inte bara som ett dilemma för samhället utan också som en personlig svårighet. Samhället skall bära sitt ansvar — ett ansvar som måste ta sig uttryck i omsorgen om människan. Men i ett samhälle måste också det personliga ansvaret och möjligheterna att påverka den egna livssituationen ges stort utrymme. Det här är en fråga som engagerat många. Flertalet har gett uttryck för en uppfattning, andra åter anser den vara en så starkt personlig fråga att de inte finner sig kunna deklarera en klar uppfattning. De känner kanske att de av etiska skäl och av respekt för livet helst inte skulle vilja ha fri abort. Men de vill heller inte döma den kvinna som befinner sig i den situationen, att hon själv anser aborten vara den enda lösningen. Och många har efterlyst och efterlyser mera av tolerans till sina medmänniskor i den debatt som har förts. Alla de brev som kommit ledamöterna till handa, alla de motioner som lämnats i anledning av propositionen liksom ställningstagandena i utskottet säger oss att detta är en fråga där partilinjerna sprängts, och det kommer väl också att framgå av den fortsatta debatten och den votering som så småningom skall äga rum här i kammaren. Vi har från centerpartiet inte försökt göra denna fråga till en partifråga. Vi har olika uppfattningar. Det framgår av lämnade motioner. Det framgår av behandlingen i utskottet. Varje ledamot i vår riksdagsgrupp har också möjlighet att rösta efter sin egen uppfattning. Jag tillhör utskottsmajoriteten och följer huvudlinjerna i propositionen. Det är på en punkt jag har en mot utskottsmajoriteten avvikande mening — nämligen beträffande tidsgränsen. Som utskottets ordförande framhållit har vi i utskottet gett klart uttryck åt att abortfrågan är ett etiskt-socialt spörsmål som inte kan bedömas isolerat från den större frågan om familjeplanering. Därför måste samhällets insatser i första hand inriktas på att kraftigt öka de preventiva insatserna. Men jämsides med detta måste fortsatta insatser göras inom familjeoch socialpolitiken, så att abort inte av sociala eller ekonomiska skäl framstår som det enda alternativet vid en inträffad icke önskad graviditet. Och i fråga om insatserna för att förebygga oönskade graviditeter är det uppenbart att samhällets åtgärder hittills inte varit tillräckliga. Vi har därför i utskottet gjort den klara deklarationen att abort måste vara en nödfallsåtgärd som under inga omständigheter får betraktas som en preventivmetod. Den nuvarande abortlagens innehåll har ju under årens lopp genom praxis i sin tillämpning förlorat sitt reella innehåll. Att en lag så förändrats genom praxis är naturligtvis från lagstiftarens synpunkt sett mycket betänkligt, men nu har vi denna situation, och vi har ett mycket stort antal aborter i vårt land. Höga abortsiffror är dock inget unikt för vårt land; många andra länder har samma situation. Om man ser till det verkliga antalet aborter är det nog också så, att vare sig man har en liberal abortpraxis eller, som i vissa länder, en mycket hård lagstiftning, görs det ganska många aborter. Jag tror inte att en sträng lagstiftning är den mest framkomliga vägen att förhindra ett ökat antal aborter eller att nedbringa nuvarande abortsiffror. De stora insatserna för att åstadkomma en av alla önskad minskning av antalet aborter måste, såsom jag tidigare påpekat, göras dels på den familjesociala sidan, dels genom en effektiv preventivmedelsrådgivning, som når alla grupper i samhället. I motion från centern har särskilt understrukits att preventivmedelsrådgivningen bör ges en sådan omfattning och inriktning att den uppfattas som en naturlig del av hälsovården, dit alla — inte enbart kvinnor — kan vända sig. Enligt motionärernas mening, vilken jag ställer mig bakom, är det för att nå så många som möjligt eftersträvansvärt att vid öppna vårdcentraler samordna olika upplysningsoch rådgivningsfunktioner. Motionärerna nämner som exempel kostoch motionsupplysning, hälsokontroller, familjerådgivning, sexualoch preventivmedelsrådgivning, föräldrautbildning. I de fall där det inte är möjligt att komma så här långt föreslår motionärerna att mottagning på kvällstid och särskilda ungdomsmottagningar anordnas. I likhet med motionärerna har utskottsmajoriteten starkt understrukit det angelägna i att rådgivningsverksamheten organiseras så att den når alla. Utskottet framhåller också i likhet med motionärerna att det förhållandet att p-piller skall rabatteras och vissa andra preventivmedel för kvinnor skall kunna utlämnas kostnadsfritt självfallet inte får medföra att ansvaret för antikonceptionella åtgärder helt kommer att vila på kvinnan. Man bör därför enligt utskottet uppmärksamt följa utvecklingen efter det föreslagna ersättningssystemets genomförande och då särskilt uppmärksamma vilken inverkan systemet kommer att få på valet av preventivmetod och vilka andra effekter av betydelse som i detta sammanhang kan uppstå. Jag finner det mycket värdefullt att dessa synpunkter har vunnit så bred uppslutning i utskottet och förutsätter att detta kommer att vara vägledande för sjukvårdens huvudmän när de skall organisera preventivmedelsrådgivningen. Frågan om information och rådgivning till de kvinnor som står inför ett abortbeslut är utomordentligt angelägen. Det är nödvändigt att den abortsökande kvinnan, för att hon skall ha möjlighet att korrekt bedöma sin situation, känner till vilka alternativ som kan finnas till en abort. Många gånger kan det också vara frågan om att det helt enkelt finns någon som kvinnan kan tala ut med. Det är ett samhällsansvar att se till att denna information och rådgivning tillförsäkras alla som så önskar. Centermotionärer har begärt att skyldigheten för läkare och övrig personal som har den första kontakten med en abortsökande kvinna att ge information skall komma till uttryck i tillämpningsföreskrifter. Denna begäran har tillgodosetts genom utskottsmajoritetens skrivning.

Många gånger torde föreliggande informationsbehov kunna tillgodoses i direkt anslutning till den första kontakten i abortärendet. I det fall då den första kontakten sker med gynekolog kan det dock inte krävas att denne alltid skall ha möjlighet att lämna några mer detaljerade upplysningar om exempelvis samhällets hjälpmöjligheter för en kvinna som är gravid. Det är därför, i enlighet med det ovan sagda, viktigt att kvinnan i ett sådant fall tillförsäkras den information hon behöver som underlag för sitt beslut. Med hänsyn till det anförda finner utskottet det angeläget att vägledande anvisningar utarbetas rörande lämplig organisation och utformning av den informationsverksamhet som utskottet ovan berört.” Och detta, säger utskottet, bör ges Kungl. Maj:t till känna. Jag tror att debatten i abortfrågan har haft det positiva med sig att det har blivit mera naturligt att diskutera samlevnadsfrågor. Tvärsigenom generationsgränser och oberoende av livsåskådning har man fört debatt om människans möjligheter att påverka sitt eget liv. Det är viktigt att denna diskussion förs överallt på vårt samhälles olika områden — i familjen, skolan och i arbetslivet. Alla som har med barn och ungdom att göra bör tidigt samtala om människors sätt att leva tillsammans, om våra möjligheter att utvecklas och om vårt ansvar för varandra. I det sammanhanget kommer naturligt det sexuella samlivet människor emellan och den roll detta spelar att vävas in i mönstret. En föräldrautbildning som syftar till att ge föräldrarna en bakgrund för att kunna föra sådana resonemang med sina barn är viktig. Detta bör särskilt den arbetande utredningen i denna fråga tänka på. Vartefter barnet växer blir undervisningen i skola, liksom de insatser samhället för övrigt gör, åldersanpassade, och även dessa frågor tas upp fördjupade och förklarade. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att ungdomarna i tonåren objektivt får diskutera dessa känsliga frågor. Utgångspunkten skall vara deras egna uppfattningar, vilka kommer att vara den grund skolpersonal har att utgå ifrån för en saklig men också ömsint information. I detta sammanhang bör även framhållas att samhället förfogar över mycket kvalificerade yrkesgrupper, såsom barnmorskor, skolsköterskor etc., som med en kompletterande pedagogisk utbildning på ett utmärkt sätt skulle kunna ta hand om denna information. Synnerligen viktigt är att föräldrar och skola på detta sätt skapar ett förtroende som tonåringarna känner så att de självklart söker någon vuxen att diskutera sina problem med. Genom att sexuella ting diskuteras utan större åthävor kommer också ungdomar att kritiskt och värderande granska det tvivelaktiga utbudet av porrtidningar i annonser och affärer. Då kanske denna i dag lukrativa marknad kommer att mista sin attraktionskraft. När utskottsmajoriteten anslutit sig till propositionen då det gäller principen om kvinnans rätt att avgöra abort eller inte, bygger utskottet sitt ställningstagande på förutsättningen att samhället på ett effektivt sätt kan erbjuda all den hjälp och allt det stöd kvinnan behöver för att fatta sitt beslut i en abortsituation. Jag har anslutit mig till denna huvudtanke. Men jag har, som jag sade i början av mitt anförande, en från utskottsmajoriteten avvikande mening i fråga om tidsgränsen för fri abort. Därför har jag till utskottets betänkande fogat en reservation, i vilken jag kräver att en tidsgräns bör dras vid tolfte havandeskapsveckan och att abort efter denna tid medges endast i undantagsfall. Motivet till mitt ställningstagande är följande: Utskottet har framhållit att redan nu går en gräns vid tolfte havandeskapsveckan av det skälet att skilda operationsmetoder används vid tidigt och sent ingrepp. De operationsmetoder som måste användas vid ingrepp efter tolfte veckan av graviditeten är mer komplicerade än vid tidig abort och medför att riskerna för fysiska komplikationer i samband med operationen ökar. Vissa undersökningar tyder på att risken för medicinska komplikationer i samband med abortingrepp är uppemot fyra gånger så hög vid sena aborter som vid tidigare abort. Vidare kan anföras att abortingrepp efter tolfte havandeskapsveckan medför större fara för psykiska komplikationer. Men hänsyn till kvinnans fysiska och psykiska hälsa är det därför angeläget att aborten, när sådan är aktuell, sker på ett tidigt stadium.

Det kan också i detta sammanhang nämnas, vilket kommit fram från skilda håll, att den sjukvårdspersonal som medverkar i abortverksamheten ofta utsätts för svåra påfrestningar. Och jag anser att hänsynen till vårdpersonalens reaktion från mentalhygienisk synpunkt förstärker intresset av att aborter utförs så tidigt som möjligt. Ett annat tungt vägande skäl för en restriktiv tillämpning av abort efter tolfte havandeskapsveckan är fostrets fortskridande utveckling. För dem som accepterar att ett abortingrepp över huvud taget får ske måste det te sig betydligt mindre stötande om ingreppet sker på ett tidigt stadium. Ju längre fostrets utveckling framskrider, desto svårare är det att utsläcka fostrets liv. Genom forskningsrön har överlevandegränsen ständigt flyttats neråt, och detta anser jag motiverar krav på restriktiva bestämmelser efter tolfte havandeskapsveckan. Mycket av det jag här har anfört som skäl för restriktiva bestämmelser efter tolfte havandeskapsveckan har också utskottet anfört. Utskottet har uttalat angelägenheten av att abortingreppen sker på ett så tidigt stadium som möjligt. Det är bara den skillnaden att utskottets majoritet och jag kommer fram till skilda slutsatser. Med dessa kort redovisade motiveringar har jag kommit fram till att fri abort får ske fram till tolfte havandeskapsveckan och att abort efter denna tid bör medges endast i undantagsfall. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 3, 4 och 6 vid punkterna 5, 6 och 16 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Abortfrågan innebär för många människor ett etiskt dilemma, en konflikt mellan olika värderingar — respekt för och omtanke om den enskilda människans värde och integritet, både den levandes och den ännu icke föddes. Det torde därför vara omöjligt att åstadkomma en aborlagstiftning, som kan tillfredsställa alla etiska värderingar. Ingen utredning eller lagstiftning kommer enligt min mening att kunna lösa denna värderingskonflikt. I folkpartiet är vi väl medvetna om att det existerar skilda ståndpunkter i abortfrågan och har sedan länge hävdat att framtvingade partilinjer inte bör förekomma. Jag kommer nu att redogöra för mitt ställningstagande i utskottet, som dessutom i huvudsak sammanfaller med de synpunkter som Folkpartiets kvinnoförbund framfört i sitt remissvar på abortutredningens betänkande. Gällande abortlag från 1938 saknar stöd i rättsmedvetandet hos majoriteten människor i Sverige av i dag. Denna lag kriminaliserar kvinnan, om hon gör abort, likaså abortören, även om denna är utbildad läkare. Det är därför viktigt att bestämmelserna i 3 kap. brottsbalken om En förändring av synen på abortproblemet har alltså skett. Denna återspeglas i den praxis som utvecklats i handläggningen av abortansökningar, av vilka i dag det övervägande flertalet beviljas. Men klart otillfredsställande är att lagen tillämpas så olika i skilda delar av landet. Det är beroende på var kvinnan bor, hur hennes abortärende behandlas. Jag förutsätter att det, om denna nya lagstiftning nu träder i kraft, blir en likformig bedömning av abortärendena i hela landet. Utskottet säger: ”Utgångspunkten för den i propositionen föreslagna abortlagstiftningen är att, om kvinnan efter moget övervägande finner att abort är den lämpligaste lösningen av de problem som en oönskad graviditet medför, hon också skall få abort.” Jag delar den uppfattningen. Huvudansvaret för det väntade barnet faller alltid på kvinnan. Hon har den bästa möjligheten att bedöma om barnet kan beredas ett drägligt liv. Jag delar helt Elise Ottesen-Jensens uppfattning, då hon talade om att alla barn som föds skall vara välkomna och efterlängtade. Det är ett mål att sträva efter. Fallen av barnmisshandel, såväl fysisk som psykisk, är alltför upprörande för att kunna nonchaleras. Somliga kan förebyggas genom att ingen tvingas att föda mot sin vilja. Det är viktigt att den abortsökande, innan hon kommer till gynekologen som skall utföra aborten, genom samtal får upplysning om vad en abort innebär och om det stöd och den hjälp samhället kan bistå henne med, om hon föder sitt barn. En person som är kunnig i sjukvårdsoch samhällsfrågor bör kunna ge dessa informationer. Var och en som önskar rådgivning av kurator skall naturligtvis få det. Det är därför viktigt att det finns tillräckligt med utbildade kuratorer och att det inte som i dag på flera platser blir långa väntetider, som fördröjer ärendets handläggning. Mot bakgrunden av den erhållna informationen skall kvinnan fatta sitt beslut. Det är tillfredsställande att utskottet så tydligt har uttalat sig på den punkten och begär att ”vägledande anvisningar” rörande denna informationsverksamhet skall utarbetas. Det är angeläget för både kvinnan och samhället att abort, om den skall äga rum, kommer till stånd så tidigt som möjligt, helst före tolfte veckans slut. Som huvudregel skall mellan tolfte och adertonde veckan en särskild kuratorsutredning företas. Utredningen i och för sig kan enligt min mening inte få den betydelse för kvinnans ställningstagande som den allsidiga belysning av hennes egen situation som kontakten i form av rådgivande samtal kan ge. Samma mening ges också tydligt till känna i utskottet. Det är bra att abort i princip inte skall få företas efter utgången av adertonde havandeskapsveckan. Frågan om avbrytande av ett havandeskap är av stor och för många kvinnor av livsavgörande betydelse. En abort får givetvis aldrig vara något annat än en nödfallsåtgärd. Därför är det viktigt att samhället ger sitt stöd, så att en abort inte av sociala och ekonomiska skäl framstår som enda alternativ. Hjälpen måste i ökad utsträckning ges både genom generella insatser och genom åtgärder särskilt avpassade för det enskilda fallet. Jag yrkar därför bifall till reservationen 8 om en utredning som kartlägger och analyserar de omständigheter som föranleder kvinnor att söka abort. På grundval av den utredningen bör man lättare kunna ta Nr 93 ställning till vilka särskilda stödåtgärder som kvinnor i en abortsituation Onsdagen den kan behöva. 29 maj 1974 Abort får heller aldrig betraktas som ersättning för preventiva RN åtgärder. Med utbyggnad av preventivrådgivningen, kostnadsfria preven Förslag till aborttivmedel och rabattering av p-piller, som föreslås i utskottsbetänkandet, lag, m.m. kan vi helt säkert minska antalet aborter. Men så länge det perfekta preventivmedlet inte finns, så länge kommer kvinnor att råka ut för ovälkomna graviditeter. Forskningen för att få fram effektiva preventivmedel för såväl män som kvinnor måste därför intensifieras. Informationen om abortförebyggande åtgärder är synnerligen viktig, inte minst bland ungdomen. Statsrådet anvisar 4 miljoner kronor till informationsverksamhet. Vi önskar detta uppskrivet med en miljon. Jag yrkar därför bifall till reservationen 10. Några ord om sjukvårdspersonalens skyldighet att delta i abortoperation. Har de av etiska eller religiösa skäl svårt att acceptera abortingrepp skall de, som utskottet även understryker, slippa delta i sådana operationer. Det är dock nödvändigt att sjukvårdshuvudmännen svarar för att det inom varje sjukvårdsområde finns personal som utan dröjsmål kan ombesörja att kvinnan får sin abort. Till sist, herr talman! Abortfrågan är som jag i början framhöll ett etiskt dilemma. Det hävdas från en del håll att just därför måste beslutet fattas av samhället och inte av kvinnan. Min övertygelse är att just av den anledningen, att problemet upplevs så djupt personligt, måste det vara den enskilda kvinnan själv som tar ansvaret för sitt beslut. Andra kan ge henne stöd och bistånd. Men ingen annan än hon själv kan fatta beslutet. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 8 och 10 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! 1965 års abortkommitté tog god tid på sig. Först efter sju år kom dess med iver emotsedda betänkande — men så blev resultatet också en tungviktig men alls inte tungläst volym som innehåller en omfattande statistik och upplysande tabeller. Den ger också värdefulla uppgifter om lagstiftning och förhållanden i både europeiska och utomeuropeiska länder. Utredningens material ligger till grund för den proposition — nr 70 år 1974 — som nu diskuteras. En skillnad som genast bör noteras är att man i propositionen gått ifrån utredningens hårt kritiserade förslag att beslutsfattandet i ett abortärende skall gå via en nämnd och inte avgöras av den abortsökande kvinnan själv. I den frågan liksom i andra avgörande delar av lagförslaget har en mycket stor enighet kunnat uppnås. Detta framgår inte minst av det utskottsbetänkande som i dag skall ligga till grund för riksdagens beslut. I det stora hela stöds förslaget också av den allmänna opinionen. Även med hänsyn tagen till den osäkerhet i resultaten som alltid finns i opinionsundersökningar kan den av herr Karlsson i Huskvarna redan åberopade undersökning som gjordes för TV:s Kvällsöppet i februari i år tjäna som stöd för ett sådant påstående. Av 325 personer i åldrarna 14—80 41 år ansåg ca 80 procent att kvinnan själv skall få bestämma om abort före tolfte graviditetsveckan. Omkring 5 procent ville också ha med sådana krav som att fadern skall ge sitt samtycke och att kvinnan först skall samtala med läkare eller kurator. 13 procent ansåg att abort skall få förekomma enbart av medicinska och/eller sociala skäl. Den stora uppslutningen bakom förslaget gäller främst avkriminaliseringen av aborterna, något som egentligen bara är en anpassning av lagen till vad som fungerat i många år och som hänger samman med att samhällets syn på fortplantningen har förändrats. Det som blir nytt är att samhället inte längre skall hota med bestraffning av kvinnor som genomgår abort. Förbudet mot abort slopas alltså i lagen. Därmed förpassas den gamla lagstiftningen till historien, och fri abort, som utgör en viktig del i kvinnornas sociala frigörelse, blir äntligen realitet. Den gamla abortlagstiftningen pressades fram på 1930-talet. Då riktades motståndet emot att legal abort över huvud taget skulle kunna beviljas. Den lagen föregicks av en klassdebatt under vilken det påvisades att det var de fattiga arbetarhustrurna som dog av illegala aborter. Långt därefter och ända in i vår tid har abortfrågan fortsatt att vara en klassfråga. Kvinnor med sociala och ekonomiska svårigheter har hänvisats till den byråkratiska, tidsödande och nervpressande vägen, medan kvinnor utan ekonomiska och sociala handikapp lättare kunnat få legal abort. Nu är vi äntligen framme vid det självklara att alla kvinnor skall ha den rätten, att enskilda människor som råkat i en nödsituation skall ha social service men befrias från det sociala förmynderskap som hittills gällande abortlagstiftning representerar. På 1930-talet var alltså den juridiska frågeställningen den om man skulle tillåta legal abort eller inte, medan delfrågan gällde vem som skulle fatta beslutet om huruvida en abort är legal eller inte. I den nu aktuella abortdebatten har frågan gällt om det är den gravida kvinnan själv som skall avgöra abortbeslutet eller om frågan skall underställas samhället för beslut. För vpk:s del har svaret på den frågan varit självklart. Liksom den progressiva kvinnorörelsen anser vi att fri abort är en nödvändig social reform, vars viktigaste innebörd är ett steg på väg mot kvinnans rätt att själv bestämma över sitt liv och barnets rätt att vara önskat. Att ordet abort är starkt laddat har säkert alla i riksdagen märkt särskilt tydligt under den tid som vi överösts med allehanda hänvändelser. Inte heller i den nu pågående debatten i dag är ordet helt frikopplat från värderingar. Saken skulle alldeles säkert tjäna på om det var möjligt att dela upp abortfrågan i dess fyra huvudbeståndsdelar: en juridisk, en medicinsk, en social och en etisk del. Den första har jag redan berört, nämligen kvinnans beslutsrätt. Kvinnan har ett juridiskt skydd i andra sammanhang som rör hennes personliga integritet, även när det gäller medicinska behandlingsformer. Men när det gällt hennes fortplantningsfunktion har hon hittills inte haft något sådant skydd. Nu skrivs fri abort in i lagen, men för att kvinnan skall få samma integritetsskydd som mannen i medicinska sammanhang återstår ännu att i lag tillförsäkra henne fri tillgång till preventivmedel och smärtfri förlossning. Detta är frågor som vpk nu, efter det att det nu aktuella steget tagits, kommer att driva. Till den medicinska delen hör frågan om när abort bör göras för att innebära minsta möjliga psykiska och fysiska påfrestning för kvinnan, hur den bör göras, dvs. med vilka metoder osv. Sena aborter är komplicerade och följaktligen inte önskvärda från medicinsk synpunkt. Gränsen för sena aborter anses gå vid tolfte graviditetsveckan, då det är tillräckligt med en enkel skrapning av livmodern. Det är också den tidsgräns som enligt propositionen och utskottsbetänkandet skall gälla innan någon obligatorisk utredning behöver göras. I vår motion liksom med reservationen 5 företräder vi den meningen att den gräns för abort som i lagen dras vid havandeskapets adertonde vecka är den enda nödvändiga. Vi anser det omotiverat och opraktiskt att rättsligt föreskriva en skillnad mellan abortsökande före och efter tolfte veckan.

Dels är det rimligt att kräva att kvinnan då skall ha nått fram till ett definitivt beslut, dels kan man inte heller bortse ifrån att fostret vid denna tid börjar utgöra en självständig faktor. Jag vill upprepa att vi självklart är för att aborterna skall göras så tidigt som möjligt. Redan nu sker ju de allra flesta aborter före tolfte veckan. Men dels är det, som sagt, onödigt med en rättslig skillnad, dels finns den orsaken att många kvinnor inte blir på det klara med sin graviditet förrän i samband med att den andra menstruationen uteblir, dvs. ibland fram i åttonde veckan. Vi vet dessutom hurdan situationen är vid alltför många kvinnokliniker, och det är inte alla som använder sig av möjligheten att få graviditetstest sända per postförskott. Och dess värre är det ju inte möjligt att förhindra icke önskvärda senaborter med någon tolvveckorsgräns. Då är det effektivare att informera om de medicinska villkoren för aborter i olika stadier. Vi avstyrker alltså av dessa skäl den i lagförslaget föreskrivna särskilda kuratorsutredningen om kvinnans personliga förhållanden. Så till de sociala aspekterna. Av alla överord som tagits till i abortdebatten kunde man få föreställningen att det egentligen bara handlar om huruvida vi kan ta hand om dessa arma barn i det välfärdssamhälle som utmålas. Och då inställer sig naturligt frågan: Kan vi det? Situationen på barntillsynsområdet är väl bekant. Vi tar alltså inte på rätt sätt hand om de barn som finns, och ännu mindre kan vi tvinga enskilda kvinnor, som kanske dras med olika sociala handikapp, att ta ansvar för vård och uppfostran av ett barn som de på förhand vet att de inte orkar med. Abortfrågan är en samhällsfråga. Den kan inte lösas genom att kvinnor tvingas att föda barn mot sin vilja. Men kvinnan skall heller inte tvingas till abort av sociala eller ekonomiska skäl. Samhället måste bygga ut resurserna på det här området. Fostrets integritet, som det talas så mycket om, kan inte skyddas på bekostnad av kvinnornas och de födda barnens sociala möjligheter. Och så den etiska delen. Den har väl blivit något av ett huvudnummer i abortmotståndarnas agerande. Från det hållet hävdas att fri abort skulle innebära att den viktigaste etiska principen om individens rätt till liv skulle sättas ur spel. Riksförbundet för sexuell upplysning har i ett uttalande med anledning av förslaget till ny abortlag på ett mycket bra sätt gjort klart hur ihåligt detta tal är, eftersom abortmotståndarna erkänner att det inte finns någon ovillkorlig rätt till liv. Ingen förfäktar heller ett totalt abortförbud, men däremot vill man ha en restriktiv lagstiftning. Man tycks blunda för det förhållandet att en sådan skulle innebära en kraftig ökning av antalet aborter som sker under medicinskt helt förkastliga omständigheter. Förhållandena i länder som Italien och Frankrike borde här tjäna som avskräckande exempel. I Italien uppskattas antalet illegala aborter till 1 miljon om året. Förhållandena i dessa länder kan också tjäna som stöd för uppfattningen att frågan om möjligheten att få avbryta en icke önskad graviditet återigen skulle få en stark klassprägel. I en av våra dagstidningar beskrevs häromdagen hur franska kvinnor reser till England för att få abort. För många av dem betyder det stora ekonomiska uppoffringar. Och säkert finns det i Frankrike många, många som över huvud taget inte kan lösa det ekonomiska problemet. Till den etiska sidan hör dessutom, som jag ser saken, det faktum att vi har religionsfrihet i Sverige och att det måste stå även kvinnan fritt att själv avgöra den etik hon vill leva med. Det finns anledning att notera utskottsbetänkandets kraftiga betoning av en effektivare sexualupplysning, liksom av kravet på information och rådgivning. Det är nödvändigt att samhället ökar sina insatser på det här området bl.a. för att bättre än hittills kunna motsvara efterfrågan från såväl kvinnor som män på ofarliga metoder att planera föräldraskap. Abort får aldrig uppfattas som alternativ till preventivmedel. Satsningarna på abortförebyggande åtgärder är därför att hälsa med största tillfredsställelse. Fortfarande krävs dock satsning på preventivmedelsforskning. Vi har i vår motion också ett yrkande om en informationsbroschyr om abortlagen. Eftersom utskottet framhåller att information om innehållet i den nya lagen bör ges i samband med informationskampanjer beträffande preventivmedelsinformation har jag inget yrkande på den punkten. Däremot ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 5 och 7, som tar upp den fråga om tidsgränser som jag tidigare berört. I övrigt instämmer jag i yrkandet om bifall till socialutskottets hemställan.

Herr talman! I den debatt om en ny abortlag som sedan länge pågått har ofta gjorts försök att dra upp skiljelinjer mellan dem som utåt bekänner sig som kristna och andra. Detta innebär en stark förenkling av problemet. Alla kan vi uppleva konflikter vid de ställningstaganden som är nödvändiga för att nå det syfte som jag hoppas — och utgår från — att vi alla har: att så långt detta är möjligt nedbringa det totala antalet aborter, legala och illegala. Ett abortfritt samhälle har vi aldrig haft, oavsett vilken abortlagstiftning som funnits. Utskottsmajoriteten, som jag själv tillhör och talar för, har haft det syftet för ögonen när vi tagit ställning till propositionen 70. De abortförebyggande åtgärder som föreslås bedömer jag själv som den viktigaste delen av propositionen. Man kan beklaga att dessa åtgärder inte satts in tidigare. Abort är alltid och måste alltid betraktas som en nödfallsutväg och inte som en preventivmetod, detta understryks också starkt av utskottsmajoriteten. Det är väl inte heller så — även om man av den onyanserade debatt som förts ibland fått den uppfattningen — att någon kvinna medvetet föredrar abort framför preventiva åtgärder. Utskottet hänvisar till vad socialstyrelsen sagt i sitt yttrande över abortkommitténs betänkande, att alla abortingrepp till sin natur är sådana att kvinnor knappast kan förväntas medvetet föredra dem framför gängse preventivmetoder. Jag tycker det finns anledning att hålla detta i minnet. Ibland verkar det som om man trodde att abort är någonting i och för sig positivt för kvinnor. Även om det dröjt för länge är det bra att preventivmedelsrådgivning och preventivmedel görs tillgängligare för den enskilde på det sätt som föreslås i propositionen. Jag väckte själv en motion, nr 1316, vid riksdagens början med yrkande om snabb utbyggnad av samhällets preventivrådgivning och om att kostnaderna för den enskilde för rådgivning och preventivmedel skulle minskas. Den motionen har nu i allt väsentligt blivit tillgodosedd. Men jag vill varna för att lita till att frågan blir löst enbart genom de åtgärder av ekonomisk art som föreslås i propositionen. Det är också i hög grad en fråga om organisation och personaltillgång, och det ligger ett stort ansvar på sjukvårdshuvudmännen att verkligen se till att preventivmedelsrådgivningen kommer att fungera i fortsättningen. Information om preventivmedel bör som ett naturligt led ingå i all undervisning i samlevnadsfrågor och familjekunskap liksom i den föräldrautbildning som vi väl nu så småningom skall få. Skolans ansvar i detta informationsarbete är stort, men till den frågan finns det anledning att återkomma när utredningen rörande sexualoch samlevnadsfrågor i undervisningsoch upplysningsarbetet kommit med sina förslag vilket beräknas ske snart. Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, har gjort ett banbrytande arbete när det gäller upplysning i samlevnadsfrågor och är värt allt erkännande. Genom det ökade anslag som föreslås till socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning har utskottet förutsatt att RFSU skall kunna få ett väsentligt utökat anslag för sin informationsverksamhet. Utskottsmajoriteten har också understrukit behovet av ”fortsatt och intensifierat forskningsoch utvecklingsarbete i fråga om preventivteknik för både män och kvinnor i syfte att åstadkomma effektivare och säkrare antikonceptionella medel än de som f. n. står till buds”. Den frågan hade förts fram bl.a. i motionen 1727 från centerhåll. Även om information och preventivmedelsrådgivning fungerar kommer oönskade graviditeter att inträffa också i fortsättningen. Då kommer frågan in om hur samhället fungerar från den enskilda kvinnans synpunkt som har råkat i den oönskade graviditeten. Den beredvillighet att satsa på åtgärder för förbättrad socialoch familjepolitik som kommit till uttryck i debatten bådar gott för framtida reformer på dessa angelägna områden, angelägna inte bara för kvinnor i en abortsituation utan för föräldrar och barn över huvud taget. Jag tänker på samhällets barnomsorg, där mycket återstår att göra och där huvudansvaret nu vilar på kommunerna. Jag tänker på kortare arbetstid i första hand för småbarnsföräldrar och en utbyggd föräldraförsäkring, och jag tänker på det vårdnadsbidrag för små barn som vi från centerns sida så starkt pläderat för. Tyvärr har samhället fortfarande brister. Abort framstår i vissa situationer för den enskilda kvinnan som enda lösningen. Den nya lagen lämnar därvid till och med tolfte havandeskapsveckan avgörandet till kvinnan. Det hävdas att detta är ett för stort ansvar för henne att bära. Jag har svårt att förstå att någon annan kan lyfta av henne det ansvaret. Inte ens om en samhällsinstitution ger råd och eventuellt tillstånd kan det yttersta ansvaret bäras av någon annan än kvinnan själv. Ingen annan kan ju heller bättre än kvinnan själv avgöra om hon har resurser — fysiska och psykiska — att ta emot och ge trygghet åt ett kommande barn eller ej. Centerns kvinnoförbund, där jag är verksam, hade på sin tid abortkommitténs betänkande på remiss. När förbundet då efter noggrant övervägande i huvudsak tillstyrkte abortkommitténs förslag, skrev man att man gjorde detta mot bakgrund av en stark tilltro till kvinnans ansvarskänsla och förmåga att bedöma sin egen situation. Den tilltron till kvinnan har det inte kommit fram mycket av i debatten omkring detta lagförslag. Men kvinnan skall ha rätt till stöd och hjälp i form av information och rådgivning, och samhället skall ha motsvarande skyldighet att se till att den möjligheten finns. En förutsättning för att rådgivning skall upplevas positivt är, som jag ser det, att den är frivillig. När det gäller sjukvårdshuvudmännens skyldighet att ge information till den abortsökande kvinnan har utskottet gått längre än propositionen och gör bl.a. med anledning av två motioner från centerhåll, nr 1727 av herr Andersson i Nybro m.fl. och nr 1738 av fru Tillander m.fl., ett tillkännagivande. Innebörden av detta har herr Gustavsson i Alvesta nyss redogjort för och jag skall inte ta upp tid med det. Efter tolfte och t.o.m. adertonde havandeskapsveckan har kvinnan fortfarande ensam beslutanderätten — och ansvaret — men en kuratorsutredning skall göras. Efter adertonde veckan beviljas abort och av socialstyrelsen endast om ”synnerliga skäl” föreligger. Det är alltså vad som nu gäller efter tjugonde veckan. Dessa tidsgränser diskuteras i motionen och i reservationen. Om angelägenheten av att få till stånd så tidiga aborter som möjligt råder inga delade meningar, fast man kan få den uppfattningen av debatten här. Jag tycker det är angeläget att slå fast detta. Den som har störst intresse av så tidig abort som möjligt är självfallet kvinnan. Abortmetoderna är skonsammare och riskerna för komplikationer betydligt mindre vid tidig abort än vid sen abort. Att kvinnor, där så är möjligt, vill ha tidig abort bevisas av att redan nu, med det omständliga ansökningsoch utredningsförfarande som lagen stadgar, inte mindre än 80 procent av samtliga beviljade aborter utföres före tolfte veckan. Med det starkt förenklade förfarande som nu föreslås finns det anledning utgå från att fler kvinnor skulle komma att få tidiga aborter. Eftersom kvinnans eget intresse av tidig abort är så starkt torde inte ett principförbud mot aborter redan efter tolfte veckan ytterligare påverka andelen tidigaborter. Det finns emellertid starka skäl mot att sätta principförbudet så lågt som vid tolfte veckan: 1. Det kan leda till ”onödiga” aborter. En kvinna som är tveksam men vet att förbudet inträder vid tolfte veckan tar hellre abort omedelbart än riskerar att komma på ”fel” sida om tidsgränsen. Beslutet fattas kanske i affekt utan det noggranna övervägande som bör föregå beslutet, ett slags panikreaktion till följd av den snäva tidsgränsen. 2. Bland de 20 procent som nu genomgår senaborter finns enligt uppgifter flera kategorier av kvinnor vilka inte skulle kunna ha påverkats till tidigare aborter genom ett förbud vid tolfte veckan. Helt enkelt därför att de av olika skäl inte i tid blivit medvetna om att de är gravida. Dit hör t.ex. ofta unga flickor. Dit hör kvinnor som trott sig vara skyddade mot graviditet genom preventivmedel de använder men som alltså inte har varit det till 100 procent. Just bland dessa grupper finns ofta sådana som har svårt att tänka sig att fullfölja graviditeten och risk finns för att de i stället skulle tillgripa illegal abort. Då kan komplikationerna för kvinnan bli betydligt större än om abort utförs på sjukvårdsinrättning. Båda dessa effekter av ett principförbud vid tolfte veckan är från min utgångspunkt lika negativa. Jag delar alltså utskottsmajoritetens bedömning och tillstyrker förslaget i propositionen om tidsgränserna. Jag vill bara med ett par ord beröra två frågor där utskottsskrivningen innebär en skärpning av propositionen. Det gäller frågan om sjukvårdshuvudmannens skyldighet att se till att abort blir utförd. Utskottet skriver nu att man ”förutsätter att abortverksamhet kommer att handhas på sådant sätt att kvinna som har rätt till abort enligt den nya lagstiftningen alltid kan påräkna att få ingreppet utfört utan onödigt dröjsmål, oavsett om det gäller ett tidigt ingrepp i öppen vård eller ett ingrepp i ett så framskridet stadium av graviditeten att det krävs sluten vård”. Detta är viktigt. Också när det gäller frågan om sjukvårdspersonals rätt att vägra medverka vid abort har utskottsmajoriteten gjort en starkare skrivning än departementschefen. Utskottet hänvisar till den ökade demokratiseringen på arbetsplatserna och skriver: ”Mot denna bakgrund förutsätter utskottet att läkare och annan sjukvårdspersonal som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamheten härmed, varför någon författningsmässig reglering av frågan inte är påkallad.” Jag vill gärna tillägga att den sista frågan har en aspekt av betydelse också för de abortsökande. I den ömtåliga situation de befinner sig i under vistelsen på sjukvårdsinrättningen måste det utgöra en extra påfrestning att behandlas av personal med starkt avståndstagande — kanske fördömande — attityd. Jag finner det alltså från båda parternas synpunkt angeläget att utskottets förutsättningar uppfylls. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till vad utskottet hemställt på samtliga punkter i betänkandet.

Herr talman! Innan jag gör några kommentarer till de senaste anförandena skulle jag liksom herr Karlsson i Huskvarna vilja erinra om att förslaget till ny abortlag har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete och en livlig debatt. 1965 års abortkommitté arbetade i sex år. Kommitténs förslag, som presenterades i augusti 1971, blev föremål för en mycket omfattande remissbehandling, och i den tryckta redovisningen av remissvaren finns resultatet av 80 remisser och 58 underremisser. I det förslag som regeringen har lagt fram har man tagit all möjlig hänsyn till de synpunkter och förslag som framförts under remissbehandlingen.

Graviditeten måste delas in i olika stadier med hänsyn till såväl fostrets som moderns intressen. Prematurvårdens utveckling, de ökade komplikationsriskerna vid sena abortingrepp samt de psykologiska konsekvenserna av att modern uppmärksammar fosterrörelserna motiverar en övre gräns efter 18:e veckan. Abortärenden är en angelägenhet mellan kvinnan och hennes läkare, gynekologen, och skall jämställas, så långt möjligt, med andra sjukvårdsuppgifter. En ökad allmän satsning på preventivmedelsrådgivning måste till för att minska abortbehovet och förhindra abortrecidiv.

Jag har velat läsa upp detta avsnitt av ledaren i Läkartidningen mot bakgrunden av den debatt som nu förs i abortfrågan. Herr Gustavsson i Alvesta är ense med utskottet på de flesta punkterna och ställer sig helt bakom utskottets skrivningar om kvinnans principiella bestämmanderätt. Herr Gustavsson i Alvesta framhåller emellertid i reservationerna 3 och 4 att tungt vägande skäl talar för att en tidsgräns bör dras vid tolfte havandeskapsveckan och att abort efter denna tid bör medges endast i undantagsfall, om synnerliga skäl föreligger och efter tillstånd av socialstyrelsen. Herr Gustavsson vill med andra ord att abort i princip inte skall vara tillåten efter tolfte havandeskapsveckan. Utskottet kan för sin del inte tillstyrka en så långt gående åtgärd som att abort efter tolfte havandeskapsveckan i princip skulle förbjudas. Detta skulle inte stå i överensstämmelse med de överväganden och de uttalanden som utskottet gjort om kvinnans bestämmanderätt då det gäller abort. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag, som bygger på tilltro till kvinnans förmåga att själv träffa avgörandet. Under senare år har det, som framhållits tidigare i debatten, skett en väsentlig förskjutning mot tidig abort. År 1973 var antalet tidiga aborter ungefär 80 procent mot 17 procent aborter mellan trettonde och adertonde veckan. Det finns — och det är alla överens om — all anledning att sträva efter en ytterligare förskjutning från sena till tidiga aborter, bl.a. därför att det medför skonsammare metoder för kvinnan, både fysiskt och psykiskt, och är mera tilltalande från etisk synpunkt. Riskerna för medicinska komplikationer i samband med abortingrepp är större vid senabort än vid tidigabort. Enligt förslaget till ny lag får kvinnan möjlighet att själv träffa avgörandet i abortfrågan, och enligt utskottets mening bör detta medföra en förskjutning mot tidigabort, eftersom det blir ett enklare förfarande än för närvarande, då varje abort föregås av en abortutredning. Omfattningen och organisationen av utredningsarbetet skiftar, men vanligen deltar gynekolog, psykiater och kurator i handläggningen. Eftersom redan nu omkring 80 procent av alla aborter utförs före utgången av tolfte havandeskapsveckan, tyder detta på att kvinnorna är medvetna om betydelsen av att ingreppen utförs på ett tidigt stadium i graviditeten. Utskottet anser att det genom en effektiv informationsverksamhet bör vara möjligt att åstadkomma vad herr Gustavsson i Alvesta egentligen vill i sin reservation, nämligen att det skall utföras så få aborter som möjligt efter tolfte veckan. För att nå detta syfte bör en ökad information vara bättre än ett förbud mot abort efter tolfte veckan. I samma proposition som den där ny abortlag föreslås önskar regeringen också få ett anslag på 4 miljoner kronor till information. Av dessa 4 miljoner är 1 miljon avsedd för information genom massmedia i samband med att den nya abortlagstiftningen träder i kraft, eftersom det är angeläget att så många som möjligt snabbt kan nås med information om vad den nya lagen innebär. Genom information och upplysning bör det alltså enligt utskottets mening vara möjligt att åstadkomma en ytterligare övergång från sena till tidiga aborter. Detta bör vara en humanare och effektivare metod att bespara kvinnan en sen operation än en kort tidsfrist, som reservanten föreslår. Herr Gustavsson i Alvesta anser att man inte enbart kan lita till verkningarna av den informativa verksamheten, och han har kommit fram till att abort inte skall vara tillåten efter tolfte veckan. Men detta innebär — som fröken Andersson redan sagt — en väldig press på en kvinna som är osäker om hon skall begära abort. Hon kan känna sig tvingad att genomgå abort innan tidsgränsen passerats av rädsla för att annars inte få abort. Svensk sjuksköterskeförening har i sitt remissyttrande över abortutredningens betänkande talat om risken för panikoperationer. En mera restriktiv linje i abortfrågan kan medföra risk för ökning av antalet illegala aborter, och en sådan utveckling är enligt utskottets mening icke önskvärd. Reservationen 5 av fru Marklund gäller förutsättningarna för abort före utgången av adertonde havandeskapsveckan. I reservationen avstyrks förslaget om kuratorsutredning, bl.a. med motiveringen att det är av stor vikt att senaborternas antal begränsas och att det är otillfredsställande med den fördröjning av ärendet som en kuratorsutredning kan leda till. Risken för komplikationer är enligt gjorda undersökningar större vid aborter efter utgången av tolfte havandeskapsveckan, och man får som regel använda en mer ingripande och riskfylld abortmetod. Till detta kommer att kvinnan oftare än vid tidigaborter är osäker på om hon vill fullfölja graviditeten eller avbryta den. Svenska läkaresällskapet framhåller i sitt remissyttrande över abortutredningens förslag att mer ingående prövning alltid bör äga rum vid avbrytande efter tolfte veckan. Sveriges läkarförbund anser att handläggningen av ett abortärende bör vara olika före respektive efter den tolfte veckans utgång.

Utskottet anser att det bl.a. med hänsyn till fostrets utvecklingsgrad är angeläget att kvinnan får den allsidiga belysning av sin egen situation som kontakt med en kurator kan ge. Jag vill här gärna understryka att det är angeläget att alla personliga samtal med kvinnan hålls strikt objektiva och att kvinnan inte utsätts för påverkan i någon riktning. Hon bör få tillfälle att förtroendefullt diskutera igenom skälen för och emot abort. Utredningen får under inga förhållanden leda till onödigt uppskov med själva abortbeslutet. Om utredningen bedrivs snabbt och objektivt av personal som är väl lämpad för uppgiften, behöver utredningsförfarandet inte fördröja ärendet i nämnvärd grad. Detta är naturligtvis av särskild betydelse i de fall då graviditeten har fortgått så långt att den övre tidsgränsen är nära. Utskottet tillstyrker alltså förslaget i propositionen att huvudregeln skall vara en särskild kuratorsutredning när det gäller abort efter utgången av tolfte havandeskapsveckan. I debatten har fru Frenkel yrkat bifall till reservationen 10, i vilken begärs att det föreslagna anslaget på 4 miljoner kronor till informationsverksamhet skall uppräknas med 1 miljon. Preventivmedelsinformation bedrivs fortlöpande av socialstyrelsen genom nämnden för hälsoupplysning och av RFSU. Riksdagen har redan tidigare i år beviljat ett anslag på 600 000 kronor för en informationskampanj om preventivmedel som skall genom föras efter förslag av nämnden för hälsoupplysning. När det gäller de 4 miljonerna föreslås att I miljon skall ställas till förfogande för socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning, 2 miljoner för en särskild informationsverksamhet genom ungdomsoch kvinnoorganisationer och 1 miljon för information genom massmedia. Med hänsyn till den satsning som sker på informationsåtgärder — de föreslagna 4 miljonerna som utskottet menar vara en god grund för att bygga ut informationen — yrkar jag bifall till utskottets hemställan i denna del, innebärande avslag på reservationen 10. I reservationen 8 krävs en särskild utredning om socialt stöd. Utskottet har i sitt betänkande hänvisat till propositionens redogörelse för de förbättrade insatser som har gjorts under senare år i fråga om barnfamiljernas villkor. Vi har också erinrat om de utredningar som pågår. Med hänsyn till detta avstyrker utskottet det krav som framställs i reservationen 8. Med detta ber jag att i övrigt få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter, vilket också innebär avslag på reservationerna 3, 4, 5, 6 och 7.